Fru talman! Lena Olsson säger att kommunerna är dåliga på att upphandla vård. Jag kan hålla med om att det finns många luckor som behöver fyllas i för att få ett ordentligt avtal. Där instämmer jag helt i vad Lena Olsson säger. Det finns många kommunala vårdhem och vårdhem på entreprenad som inte fungerar så tillfredsställande som vi vill. Kommunal har gjort en enkät där 300 personer i personalen inom den privata vården, som tidigare arbetade inom den offentliga vården, har ombetts säga vad de tycker. 85 % tycker att det är bättre att jobba inom en alternativ privat vårdform. Man säger att man har närmare till beslut. Det är inte någon hierarki, och man kommer lättare till tals. Man säger också att patienterna blir bättre bemötta. Har Lena Olsson några kommentarer till detta?
Fru talman! Jag har också tagit del av undersökningen. Sjuksköterskor och undersköterskor har intervjuats. Man bekräftar att institutionerna fungerar bättre och att man har mer inflytande. Jag har en kompis i Kommunals förbund som säger att 80 % av undersköterskorna tycker att vård bör bedrivas i offentlig regi. Vi har stor erfarenhet av att det handlar om att delegera ned ansvar. Där har Kommunal sagt att ledarskapsfrågan är viktig, dvs. vilken chef man har och hur chefen vågar delegera ned ansvar till personalen. På de ställen där så sker finner man större tillfredsställelse i att ha inflytande i jobbet.
Fru talman! Lena Olsson nämnde också vård på lika villkor. Anser Lena Olsson att följande stämmer med verkligheten? I de skånska tidningarna har vi de senaste dagarna kunnat läsa hur Lena Olssons partiföreträdare tillfälligt skrev sig i en annan kommun för att kunna föda sitt barn där hon tyckte att det var bäst. Det kan man göra när man är ung och frisk och har råd att göra så. Men äldre och sjuka kan inte göra så. Anser Lena Olsson att vi skall försöka arbeta för att fritt kunna söka vård i hela Sveriges land och för att vi fritt skall kunna välja det ställe vi tror att vi bäst blir behandlade?
Fru talman! Jag vet inte vem kollegan var som skulle föda barn. Om kommuner och landsting får de resurser de behöver kan förhållandena bli mer jämlika. Det kan jag svara. Med tanke på de neddragningar som har varit har jag fått höra att en politikers minne är kort. Med den ekonomi som borgarna lämnade över till socialdemokratin var man tvungen att rädda landet ur en kris. Ni skall inte befria er från det ansvaret. Ni är också delaktiga i nedrustningen.
Fru talman! I en demokrati är rätten till ett värdigt liv självklar. Det gäller naturligtvis också för de svagaste grupperna, t.ex. barnen som vi har talat om i dag och de gamla, sjuka och handikappade. Vi kristdemokrater har alltid betonat varje människas absoluta lika värde. Inom vård och omsorgspolitik betonar vi att alla - oavsett ålder, kön, bakgrund, ekonomi, yrke - har samma rätt att få trygghet och medmänsklig omsorg. Egentligen borde detta var en självklarhet. Också en gammal människa, en äldre, och en äldreäldre, skall i alla livets situationer ha rätt att på bästa sätt, precis som varje annan person, bemötas värdigt. Tyvärr saknar vårt samhälle mycket av en grundläggande respekt för ålderdomen. En del av förklaringen kan vara att yngre människor, kanske även medelålders, nästan aldrig har kontakt med äldre. Man har i många fall sina äldre släktingar boende långt borta, och man umgås med människor i samma ålder som en själv. Man får då ingen möjlighet att ta del av den äldre generationens livshistoria, livserfarenhet och förhoppningsvis livsvisdom. Sverige har en av västvärldens äldsta befolkningar, och medellivslängden ökar stadigt. Vi blir friskare, vi får bättre läkemedel osv. Det svenska samhället måste på sikt ställas om efter den nya befolkningsstrukturen. Vårt välfärdssystem påverkas. Man brukar säga att hela Europa är ett åldrande Europa, ett snabbt grånande Europa, kanske också - vilket vi inte hoppas - i takt med de sjunkande födelsetalen ett utdöende Europa. FN har utlyst 1999 som äldreår. Den svenska regeringen har lagt fram det s.k. äldreprojektet. Temat för äldreåret är ett samhälle för alla åldrar. Man har slagit fast fyra nationella mål. Äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande. Äldre skall kunna åldras i trygghet och vara oberoende. Äldre skall ha tillång till god vård och omsorg. Äldre skall bemötas med respekt. Det är utmärkt. Att bemötas med respekt skulle ha kunnat uppmärksammas i en femte punkt, nämligen behovet i Sverige av kontaktmöjligheter yngre-äldre. Vi skall lära känna varandra över generationsgränserna för att undvika generationskonflikter. Jag beklagar att en sådan punkt ännu inte finns. Synen på äldre människor och åldrande måste förändras i vårt land, och de äldres livserfarenhet måste tas till vara. Det måste till attitydförändringar. Det måste vara riksdagens och regeringens ansvar att föra ut detta budskap. Äldrefrågorna måste gång på gång aktualiseras. Just i dag, den 26 mars, har Sveriges gerontologiska sällskap, i samverkan med äldreprojektet, en mycket intressant konferens. Temat är bilden av äldre i medierna. Det är ett utmärkt initiativ. De flesta av oss äldre har som barn lärt oss att vara snälla, lydiga, tacksamma och inte klaga. Det kan naturligtvis vara positivt. Men ibland behövs hjälp med att få svar på frågor om rättigheter och skyldigheter i samhället. Jovisst, vi har ett bra utbyggt samhällssystem där det går att få hjälp. Men varför inte ha en ombudsman för äldre, en äldreombudsman? Jag tror att vi äldre som är många och som blir en allt större del av Sveriges befolkning verkligen behöver en egen ombudsman, en äldreombudsman, som uppmärksammar de viktiga äldrefrågorna. Regeringen bör verka för att en sådan ombudsman tillsätts. Det behövs både på riksnivå och på kommunal nivå. Jag önskar också att regeringen tillsätter en speciell äldreminister. Det finns ju en minister för ungdomsfrågor, en ungdomsminister, och det är bra. Men varför har vi ingen äldreminister? Vi äldre blir alltfler och behöver i många fall en egen företrädare i debatten. Fru talman! Till sist: Självfallet står jag bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservationerna nr 2 och 30.

Fru talman! Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Människor har olika förutsättningar och behov, och insatserna för de äldre måste utgå från dessa. Rätten till integritet och valfrihet skall genomsyra samhällets syn på de äldres behov av bl.a. vård och omsorg. Människovärdet är lika stort oavsett ålder. De som har varit med och byggt upp välfärden i vårt land skall även på ålderns höst kunna njuta av frukterna. Vi skall ta till vara de äldres kunskaper och erfarenheter i olika sammanhang, ge förutsättningar för ett aktivt liv och livskvalitet. Även om man uppnått pensionsåldern har man ofta många år kvar att delta i t.ex. politisk verksamhet och samhällsliv. FN:s äldreår 1999 har som huvudtema Ett samhälle för alla åldrar. Det ger en bra bild av vad vi inom Centerpartiet vill och menar. Förebyggande hälsoarbete för äldre är, som Centerpartiet framhåller i ett särskilt yttrande, viktigt för att stärka hälsan så att äldre kan leva ett självständigt liv med god livskvalitet. Den dagen kommer då vi behöver stöd i olika former och av varierat slag. Då måste den enskilde själv eller genom sina anhöriga ges reella möjligheter att påverka både hur och var vården och omsorgen skall utföras. Detta är så viktigt att vi vill ha detta lagreglerat, vilket framgår av reservation nr 5, som jag här yrkar bifall till. Centerpartiets vård och omsorgspolitik vilar på tre viktiga värderingar. Alla, oavsett var man råkar bo, skall ha rätt till närhet till vården och omsorgen. Alla skall kunna känna trygghet inför sin egen och anhörigas ålderdom. Alla, oavsett kön, ålder, ekonomiska resurser eller geografisk hemvist skall erbjudas vård och omsorg av hög kvalitet och på rättvisa villkor. För rättvisans skull är det viktigt att vården och omsorgen finansieras solidariskt med gemensamma medel. En stark ekonomi är naturligtvis grunden för att välfärdssamhället skall fungera. Centerpartiet har i hög grad bidragit till att landsting och kommuner erhållit ökade resurser för att utföra sina viktiga vårdoch omsorgsuppgifter. Centerpartiet ser att ytterligare ekonomiska resurser krävs. Vi värnar utsatta grupper. Vi reagerar starkt när regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet verkar att vara inne på att klämma åt gamla och sjuka med smala ekonomiska marginaler genom att t.ex. höja gränsen för frikort för läkemedel. Vi skall ha taxor och avgifter som är rimliga och rättvist utformade. Vi skall alltid värna de ekonomiskt sämst ställda och mest utsatta. Ett varmt och tryggt samhälle med grundtrygghet och respekt för den enskilde individen är vad vi vill medverka till. Den kommunala hemtjänsten har på senare år blivit restriktivare. Att få hjälp i hemmet med sådant som inte är relaterat till ett vård och omsorgsbehov är i många kommuner inte längre möjligt. Centerpartiet föreslog därför i årets budget, som ett komplement till den behovsprövade hemtjänsten, ett system med hemservicecheckar. Vi fick nej från majoriteten i denna kammare, men jag märker på flera olika sätt ett ökat intresse, och jag är övertygad om att detta är något som kommer. Grundläggande för god livskvalitet och tillgänglighet i vård och omsorg är en förbättrad personalsituation. Många av dem som arbetar inom vård och omsorg vittnar om den höga arbetsbelastningen. För att garantera den framtida rekryteringen måste arbetssituationen förbättras genom en förändrad arbetsorganisation och ökat inflytande över det egna arbetet. Först då kommer fler att kunna se dessa så otroligt viktiga arbetsuppgifter som spännande framtidssysselsättningar. Fru talman! För två veckor sedan medverkade Centerpartiet i en för de äldre och sjuka mycket viktig överenskommelse med socialdemokraterna. Vi kom överens om att inriktningen på hur sammanlagt 8 miljarder kronor - lika mycket som anpassningen av försvaret förväntas att ge - skall användas åren 2002 Det viktigaste med dessa "centermiljarder" är att vi stakar ut på vilka områden som satsningar skall göras. Det rör sig om satsningar för en långsiktig tryggad personalförsörjning, satsningar på primärvården, en säkrad vård och omsorg om våra äldre, förbättrad psykiatri och en satsning på förbättrad tillgänglighet och större mångfald. Överenskommelsen innehåller bl.a. satsningar för att säkra väl fungerande vårdkedjor inom äldrevården. Den medicinska kompetensen liksom kvaliteten i övrigt i särskilda boendeformer och hemsjukvård skall förbättras. Kommunernas stöd till anhöriga skall förstärkas. Vårdens kvalitet i livets slutskede skall särskilt uppmärksammas. För Centerpartiet är det särskilt glädjande att vi har socialdemokraterna med på vagnen för en ökad mångfald av vårdgivare. Flera privata, kooperativa och ideella entreprenörer kommer att ges möjlighet att sluta avtal med kommuner och landsting. Flera av Centerpartiets reservationer i dagens betänkande har genom överenskommelsen förutsättningar att förverkligas. Fru talman! De anhöriga spelar en mycket betydelsefull roll i äldrevården, inte bara genom de stora insatser som man ofta gör med att vårda anhöriga i hemmet utan också som stöd till personalen i det särskilda boendet och framför allt genom den sociala roll som man fyller för de gamla. Det får dock aldrig innebära att det gemensamma ansvar som vi har för äldrevården lastas över på de närstående. Anhöriga och personal har var sina roller i en helhet med flera aktörer. I reservation nr 20, vilken jag yrkar bifall till, utvecklas några idéer om vad som kan göras för att förbättra stödet till anhöriga. Anhörigas insatser och betydelse kan inte nog understrykas. Samhället skulle stå sig slätt utan dem. Även anhörig och frivilligorganisationernas roll och betydelse bör betonas. De utgör ett viktigt komplement som ger ett viktigt bidrag till värdighet och livskvalitet. Äldreforskningen är alltför sällan inriktad på skillnader mellan kvinnor och män. Som framgår av reservation 23, som jag yrkar bifall till, finns det studier som bl.a. visar att äldre kvinnor upplever att de mår sämre än männen och att äldre män har lättare att få tillgång till sjukhus och läkarvård, medan kvinnorna ofta bor i de kommunala särskilda boendeformerna där tillgången till läkare är något sämre. Centerpartiet anser att äldreforskningen måste ges ett uttalat jämställdhetsperpektiv. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla Centerpartiets yrkanden, men nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 5, 20 och 23.

Fru talman! Kenneth Johansson kritiserar både regeringen och Vänsterpartiet för att vi skulle vilja höja högkostnadsskyddet. Nu pågår det ju förhandlingar om detta. Som Kenneth Johansson också vet finns det inom socialdemokratin och även inom vänstern en stark kritik mot en höjning av högkostnadsskyddet. Det är ju faktiskt så att vi vill göra undantag för vissa pensionärer och högkonsumenter. Men det pågår ju förhandlingar, så det här är ingenting som är färdigt ännu. Jag vill också ställa en fråga om detta med hemtjänstcheckar, som ni vill införa. När nu kommuner och landsting får mer resurser, är det då inte bättre att utveckla den hemtjänst som fanns en gång så att hemtjänstpersonalen kan arbeta med det som man traditionellt gjorde förut? Det finns ju möjlighet att utveckla hemtjänsten i och med resursökningarna framöver.
Fru talman! Centerpartiet värnar om de äldre och framför allt om dem som har en dålig eller bristande ekonomi. Det har vi gjort i alla tider. Det må handla om pensionsreformer, och det må handla om att vi blir mycket upprörda över diskussioner om att man i stor utsträckning skall pressa dem med de sämsta ekonomierna. Jag konstaterar att det i medier och i offentliga diskussioner, i hög grad offentliga diskussioner, diskuteras att gränsen för högkostnadsskyddet på medicin skall höjas. Jag anser att det bäst att stämma i bäcken och se till att påverka så länge det går att göra det. Det är intressant att höra att det finns en stark kritik inom både regeringspartiet och inom Vänsterpartiet. Jag hoppas att den starka kritiken får ett sådant genomslag att detta förslag icke genomförs. När det sedan gäller hemservicecheckarna har vi i vår budget för i år, som blev avslagen, lagt in en halv miljard kronor för att kunna subventionera de uppgifter som kommuner i dag tvingas att plocka bort av ekonomiska skäl. Det kan handla om matlagning, och det kan handla om städning, som i dag har begränsats inom hemtjänstens ram. Här vet vi att det finns en stor efterfrågan och att det är någonting som kommer. Det är jag helt säker på efter att ha tagit del av diskussioner i bl.a. kommunförbundssammanhang. Det är bara en tidsfråga när den möjligheten kommer att finnas.
Fru talman! Kenneth Johansson talar om hemservicecheckar och om de sämst ställda. Som Kenneth Johansson vet har jag själv arbetat inom hemtjänsten. Vi fick tidigare utföra många uppgifter som nu har tagits bort i samband med neddragningarna. Men när det nu blir ökade resurser, varför skall vi då inte ge kommunerna möjligheter att få sköta detta så att alla har råd att få denna lilla extra hjälp som det också som personal är roligt att få ge? Varför måste man införa ett visst system med hemservicecheckar? Det är väl bättre att kommunerna får resurserna så att hemtjänstpersonalen kan utföra uppgifterna.
Fru talman! De ökade resurser som Lena Olsson talar om räcker ju inte till allt, utan man måste ju prioritera det som ur samhällets perspektiv är absolut basala uppgifter. Vi anser att det nu kan bli ett gemensamt ansvar genom en samhällelig subvention och en viss avgift från den enskilde. Tjänsterna skall enbart vara ett komplement till den hemtjänstverksamhet som kommunen enligt lag är satt att sköta.
Fru talman! Fortfarande får merparten av de äldre en väl fungerande och trygg äldrevård, men de brister som har avslöjats är allvarliga. Ingen skall behöva lida på grund av att inte omsorgen fungerar som den skall. Det finns en stor oro bland människor inför ålderdomen, och den finns också hos de anhöriga. Därför är det så viktigt att samhället klart kan ge besked om vilken typ av stöd och omvårdnad den enskilde kan få och även kostnaden för detta. Inte minst kostnaden oroar väldigt många. Därför hoppas vi på att den utredning om avgiftsfrågorna inom vård och omsorgsområdet som snart lägger fram sitt betänkande kommer med bra förslag och att vi mycket snart kan få till stånd klara och likartade regler. Fru talman! Folkpartiet har lagt fram en rad förslag för att avhjälpa brister och omänskliga inslag i dagens äldrevård. Omsorgsgarantin är ett av dem - ett förslag som också Kommunförbundets äldreberedning nu för fram. Det som vi i Folkpartiet kallar för omsorgsgarantin innehåller de delar som är väsentliga för att den enskilde äldre skall erbjudas en kvalitativt god omsorg med valfrihet. Vi anser att kommunerna, utifrån en av Socialstyrelsen utarbetad skiss, skall fastställa en omsorgsgaranti. De kommuner som inte lever upp till de rättigheter som garanteras av omsorgsgarantin skall bli skyldiga att ge de äldre som drabbas av detta en avgiftsreduktion.

· Rätt till en bra vård i livets slutskede med tillräcklig smärtlindring och hög personalnärvaro, särskilt i de fall där anhöriga saknas. En omsorgsgaranti ger också den enskilde möjlighet att få besked om vilka rättigheter man har. Fru talman! Även för den som är äldre och i behov av mycket hjälp måste det vara en rättighet att få välja vem som skall komma in i det egna hemmet för att utföra ett arbete. För att garantera valfriheten för äldre bör ett system med hemtjänstcheckar införas. De skulle kunna utformas ungefär så här: Den som behöver någon form av omvårdnad eller service vänder sig till kommunen, precis som i dag, och där görs en bedömning. Därefter får den enskilde en check som ger rätt till en viss omvårdnad och service. Med checken får den äldre också en förteckning över vilka vård och servicegivare, både kommunala och privata, som är godkända och licensierade av kommunen att ingå i systemet. Licensieringen innebär att kommunen har träffat avtal med dem. I avtalet framgår det att de ingår i kommunens kvalitetskontroll. Den enskilde väljer utförare och betalar med hemtjänstchecken. Den enskildes pris för checken motsvarar den vanliga äldreomsorgstaxan. Den som behöver stöd och hjälp för att välja skall också få det. Vi tycker att det är oerhört viktig att människor som är äldre och i behov av stöd och hjälp kan få behålla den valfrihet de hade innan hjälpbehovet uppstod. Det finns tyvärr i dag en tendens att man fråntar äldre människor den rätten. Fru talman! Hjälpmedelsförsörjningen fungerar inte i dag. Det har bl.a. Socialstyrelsens slutrapport om ädelreformen konstaterat. Hjälpmedel betyder oerhört mycket för att människor i så stor utsträckning som möjligt skall kunna klara sig själva. Sjukvården tar i dag inte tillräckligt stort ansvar för att uppmärksamma behovet av hjälpmedel hos äldre, och väntetiderna är i många fall oacceptabelt långa. I den vårdgaranti som Folkpartiet förespråkar skall även hjälpmedlen ingå. Den som är i behov av hjälpmedel skall snabbt få hjälp. Komplicerade hjälpmedel skall man få senast inom tre månader. Vi anser också att hjälpmedelsmarknaden måste öppnas för konkurrens. Vi anser att det skulle leda till höjd kvalitet och kortare köer. Fru talman! För många människor är möjligheten att få vårdas i det egna hemmet ovärderlig. Men detta bygger på såväl en fungerande hemtjänst och hemsjukvård som närståendevård. Det är viktigt att valet att utnyttja närståendevården är frivilligt både för den vårdade och för vårdaren. Den vårdades integritet och självbestämmande måste behållas. Närståendevården passar många. Men alla upplever det inte som uteslutande positivt att bli vårdad av en nära anhörig. Närståendevården står för en betydande del av vårdinsatserna. Det rör sig om mer än hälften av de omvårdnadsinsatser som görs i vårt land. Om närståendevården skall kunna fungera måste samhällets stöd till de närstående och de sjuka vara tillräckligt. Annars riskerar man att efter en tid ha två patienter i stället för en. Till de viktigaste insatserna hör en väl fungerande avlösning. De närstående måste få möjlighet att sköta sina egna angelägenheter både under en kortare tid - några timmar för att gå och handla, gå till tandläkaren eller besöka vänner - och under en längre tid - kanske en vecka med jämna mellanrum för att kunna återhämta sig efter många nätter med brist på sömn. Folkpartiet har vid upprepade tillfällen framfört att ett första steg mot att underlätta för närståendevårdarna vore att regeringen tog initiativ till överläggningar med de båda kommunförbunden för att se hur ett utökat stöd till dem som vårdar närstående skall kunna komma till stånd. Vad som behövs är en fortsatt utbyggnad av avlastnings och växelvård, förbättringar av kommunernas regler för hemvårdsbidrag och ökade möjligheter för närstående att anställas. En annan viktig del av framtidens sjukvård är en god uppföljning och kvalitetskontroll av den vård och omsorg som ges. Det gäller också närståendevården. Vi anser att det är angeläget att Socialstyrelsen ägnar stor uppmärksamhet åt metodutveckling när det gäller hur en sådan uppföljning inom området sjukvård i hemmet kan ske med beaktande av de berörda personernas integritet. En annan viktig del är att ett bättre samhällsstöd till närståendevårdarna förmodligen också skulle ge besparingseffekter i form av t.ex. sparade vårdplatser på sjukhusen och inom äldreboendet. Några siffror på dessa samhällsekonomiska vinster finns vad vi vet inte i dag. Vi anser därför att en hälsoekonomisk undersökning av närståendevårdens betydelse borde genomföras. Fru talman! Många äldre upplever att de inte vet var de skall vända sig för att protestera mot ett visst missförhållande eller för att få svar på frågor. Många, både äldre och anhöriga, är också oroliga för att anmäla missförhållanden. Det finns belägg för att många anmälningar om missförhållanden sker efter det att den äldre har avlidit. Det är inte bra att människor skall känna rädsla för repressalier eller annat om de anmäler missförhållande. Därför tycker Folkpartiet att det är viktigt att det finns en äldreombudsman i kommunerna som är fristående från de myndigheter som administrerar äldreomsorgen. Det skall vara en instans dit äldre och anhöriga kan vända sig med frågor och klagomål och för att få information. Fru talman! I dag finns det omkring 110 000 äldre i Sverige som är födda i andra länder. Dessa är emellertid underrepresenterade bland dem som har hemtjänst och bland dem som bor i särskilda boendeformer. För dem kan det ibland vara nödvändigt med särlösningar. Det kan exempelvis gälla särskilt boende tillsammans med andra som talar samma språk eller en viss uppsökande verksamhet för att utröna om det finns dolda behov. Fru talman! I inledningen av mitt anförande berörde jag avgifterna inom äldreomsorgen och att vi nu väntar på förslag från utredningen. Men jag vill trots detta betona att vi i Folkpartiet anser att som det ser ut i dag i en majoritet av landets kommuner är avgifterna orimliga. Regelverken är många gånger både absurda och obegripliga. Jag vill här bara betona det som vi tidigare har fört fram; att hänsyn måste tas till den make/maka som bor kvar hemma när den andre behövt flytta till särskilt boende. Vi anser också att det skall finnas en miniminivå för förbehållsbeloppet som en riksnorm. Det skall endast vara den reella avkastningen på förmögenhet som skall vara avgiftsgrundande förmögenhet när man skall fastställa avgifterna. Slutligen skall taket för månadsavgiften vara avsevärt lägre än den beräknade kommunala självkostnaden. Vi vill slå fast att de här sakerna är viktiga. Oavsett vad förslaget från utredningen kommer att innehålla kommer vi att fortsätta att föra fram det här. Fru talman! Jag står självfallet bakom Folkpartiets samtliga reservationer, men jag yrkar här endast bifall till reservation 20.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att svara Kenneth Johansson, som säger att Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill klämma åt de gamla och de sjuka genom att höja högkostnadsskyddet. Jag får hålla med Lena Olsson och säga att det faktiskt är så att förhandlingar fortfarande pågår. Personligen är jag mycket starkt kritisk till en höjning av högkostnadsskyddet. Det har jag också uttalat. Jag anser att det för de äldre är väldigt viktigt att ha ett tryggt och bra boende och en god vård. En höjning av högkostnadsskyddet skulle vara väldigt besvärande i den här situationen om vi tänker på vården. Det har ju visat sig vid kontakter med apoteken att det just är de äldre som ibland inte anser att de har råd att ta ut läkemedel. Det är också många gånger de äldre som inte vill utnyttja möjligheten att dela upp betalningarna. Det blir alltså dubbelt fel. Vi får se var man landar i förhandlingarna. När det gäller boendet tycker vi att det är väldigt viktigt att man i första hand försöker underlätta så att de äldre kan bo hemma så länge som möjligt. Det är ju alltid önskemålet. När inte det längre går är det viktigt att få flytta in i ett bra äldreboende där de äldre också har ett stort boendeinflytande. Det är ju viktig att de äldre får möjlighet att vara med och påverka vilka de skall leva tillsammans med de sista åren av sina liv. Det är också exempelvis viktigt med det som vi har hört från de dövas förbund; att döva eller hörselskadade får möjlighet att leva tillsammans så att de kan utnyttja sitt språk, teckenspråket. Annars blir de mycket isolerade. I äldreboendet är det också väldigt viktigt, som nämnts tidigare, att man tittar på invandrargruppen. Det är många äldre invandrare som har kommit till Sverige och inte har tillräckligt bra kunskaper i svenska, och de tappar en del av dessa kunskaper när de blir äldre. De behöver då kanske i sitt äldreboende leva tillsammans med andra från samma land. Det är viktigt att vi ser över och följer upp detta. Det är också viktigt att vi får fler händer i vården, som vi alla har uttalat en vilja om. Även många människor som finns i äldreboende lever nämligen i ensamhet. Vid ett tillfälle då jag besökte ett äldreboende framkom det från flera av de äldre att de tycker att det är jobbigt att det numera finns så lite personal inom vården och att de som jobbar inom vården inte har tid att stanna till och prata på samma sätt som tidigare. Därför sitter många där och blir isolerade. Men förhoppningsvis skall de pengar som tillförs kommuner och landsting medföra att vi kan förbättra denna situation och verkligen få fler händer i vården. Men det är väl något som vi får hjälpas åt att följa upp. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tillsammans skrivit reservation 13. I den reservationen tar vi upp samverkan mellan kommuner och landsting. Denna samverkan behöver på många håll bli bättre än den är i dag. I vissa fall när det gäller vården bollar man de äldre patienterna mellan sig så att de åker jojo mellan vården och kommunala inrättningar. Vi har i denna reservation även uttalat att vi anser att äldreomsorgen befinner sig i en kris. Det är i stor utsträckning denna personalsituation som har medfört det. Men det finns också en annan hotande kris när det gäller äldreboende och även de som behöver vård hemma, och det är att i många delar av landet, speciellt i min del av landet, kommer det inom en väldigt snar framtid att bli en mycket stor brist på läkare inom primärvården. Just den läkargruppen har ju stor betydelse för att de äldre som bor hemma och de som bor i särskilt boende skall få en god vård och omvårdnad. Många människor som i dag bor i äldreboende är mycket sjukare än de som tidigare bodde i äldreboende just på grund av att de kan bo hemma längre. I äldreboendet finns i dag många av de patienter som tidigare fanns i långvården utan att man i äldreboendet har fått tillräckliga resurser för det. I fråga om detta stöder vi Vänsterpartiets yrkande om att man skall ta bort uttrycket medicinskt färdigbehandlad. Det tycker vi kan vara lämpligt att göra. Vi anser också att det behövs en översyn av landstingens insatser när det gäller rehabilitering i hemmet. Det är väldigt viktigt att denna äldregrupp verkligen får en rehabilitering, så att även människor i denna grupp kan leva ett friskare liv med bättre livskvalitet. Fru talman! Vi har tillsammans med Vänsterpartiet skrivit en reservation om ett rikskompetenscentrum för äldreforskning som bygger på en motion från Jag yrkar bifall till reservation 13.

Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 7. Betänkandet omfattar ett antal motioner från allmänna motionstiden. Innan jag går in på mitt anförande vill jag bara säga att det känns helt fantastiskt att som en av de tio 65-plussarna i riksdagen få stå här i dag och föra de äldres talan. Jag skall också säga att vi socialdemokrater ju har gått in för varannan damernas, vilket jag tycker har varit jättebra. Min önskan är ju att det inte får dröja för länge innan man kanske kan ha som mål att var tionde riksdagsman skall vara 65-plus, eftersom mer än 18 % av landets medborgare är 65-plussare. Sedan skall jag läsa upp några som jag tycker borde vara självklara vägledande krav i alla sammanhang i det här huset och i Sverige över huvud taget. Äldre måste vara delaktiga på samhällets alla plan. Det är viktigt att de äldre i vårt samhälle får vara med och bestämma. Därför måste äldre behandlas som de experter som de faktiskt är. Äldres synpunkter skall inte bara finnas med när vi fattar beslut utan också i vardagen. Som sagt var, detta borde vara självklara krav. Jag som har varit med så länge och arbetat med äldrefrågor tycker att den nationella handlingsplan som riksdagen antog för nästan ett år sedan är väldigt bra. Den handlar ju på kort sikt om att man skall komma till rätta med de tyvärr många brister som vi har i äldreomsorgen. Men på längre sikt handlar ju den planen om att man skall anpassa samhället till en helt ny befolkningssituation, och det är ju en väldigt viktig uppgift. Handlingsplanen håller nu som bäst på att implementeras ute i kommunerna. Och det är för tidigt att ännu kunna se hur bra detta har gått. Många av de reservationer som finns i dagens betänkande har ju stor beröring med handlingsplanen. Därför skall jag mycket kortfattat beröra något av innehållet. Först och främst tycker jag att det måste sägas att det är mycket glädjande att vi i Sverige har en så långtgående samsyn när det gäller äldreomsorgen. Flertalet partier anser ju att äldrevården skall vara demokratisk, finansieras solidariskt och vara tillgänglig efter behov. För att våra nationella mål för äldrepolitiken - ett bra samhälle för de äldre - skall kunna förverkligas krävs det ju att vi använder resurserna solidariskt. Vi anser ju att alla människor har lika värde. Därför har vi ett gemensamt ansvar att skapa ett gott samhälle för oss alla i Sverige och därför skall vi tillsammans finansiera vården och omsorgen. Var och en skall få hjälp och stöd efter behov, oberoende av den personliga ekonomin och den sociala bakgrunden. Vår äldrepolitik handlar, som jag alldeles nyss sade, dels om långt syftande planer, in i nästa sekel, dels om attityder och inflytande. Naturligtvis gäller det i särskilt hög grad vården och omsorgen samt strävan att komma till rätta med de svagheter som trots allt finns på många håll. Vi vill ju att gamla människor skall få den vård och omsorg som de behöver och att de skall kunna känna trygghet. Det här med trygghet är oerhört viktigt. En förutsättning för att man på äldre dar skall kunna känna sig trygg är att man kan lita på att vården har en god kvalitet. Därför menar jag att kvalitetssäkring är ett måste. Att vi har en bra äldreomsorg i Sverige tycker vi nog alla men den kan bli bättre. Svagheterna måste rättas till. Det gäller då detta med personal. Vi behöver mera personal och vi behöver bättre utbildad personal: Men framför allt behöver vi en samverkan mellan kommuner och landsting. Jag tycker att man nu faktiskt på ett hoppingivande sätt har tagit tag i de här frågorna, i synnerhet när det gäller samverkan. Samtliga landsting håller på att utverka samverkansavtal. Man har också lovat att arbeta för att det skall finnas läkare i fråga om det särskilda boendet - detta är oerhört viktigt - så att det finns en person som har ett helhetsansvar för den medicinska vården, vårdplaneringen, vårdkedjorna och handledningen av personalen. När det gäller kvalitetssäkringen, som det har talats om en del i dag, arbetar Socialstyrelsen med sina allmänna råd. Man har också konferenser. Socialstyrelsen och länsstyrelserna har dessutom fått 20 miljoner kronor extra för att förstärka och intensifiera tillsynen och vården av äldre och funktionshindrade.

Jag vill än en gång poängtera att för mig är samverkan mellan kommunerna och landstingen en förutsättning för en bra äldreomsorg. Vi vet ju att utan samverkan är det väldigt mycket av de goda intentionerna som inte förverkligas. Men, som jag tidigare sade, vi behöver också pengar. Nu har vi genom de s.k. Perssonpengarna anslagit medel som särskilt skall satsas på vård och omsorg. Dessutom har vi de pengar som Socialdemokraterna och Centerpartiet kommit överens om att använda till en nivåhöjning och som skall specialdestineras till vården/omsorgen. Det handlar om 4 miljarder kronor under åren 2002-2004. Jag är faktiskt övertygad om att alla de här insatserna kommer att få åsyftad verkan. Jag litar på vår personal, som ju gör ett fantastiskt jobb för oss gamla trots att man många gånger arbetar under svåra förhållanden och hög stress. Med mer resurser, en bättre samverkan och en tydligare arbetsledning tror jag faktiskt att svensk äldreomsorg även i framtiden har alla förutsättningar att bli bäst i världen. Fru talman! Jag skall bara säga några ord till om attitydfrågorna, som jag menar har en avgörande betydelse för de äldres situation. Det är oerhört viktigt att man under äldreåret lyfter fram attitydfrågorna och att man på olika sätt belyser dem. Vi vet att negativa attityder i hög grad påverkar bemötandet av hela äldregruppen - från de äldre i arbetslivet till de gamla i vården.

Fru talman! Jag skall inte närmare kommentera ekonomin, som ju Tullia von Sydow var inne på. Tullia von Sydow nämnde bl.a. försvarspengarna men de tror jag inte att Tullia von Sydow kan säga att vi redan har. Det är ju pengar som finns år 2002 och framåt. Med den nedskrivning i tillväxten som vi har, och har haft, för varje månad undrar jag vad som finns kvar av de pengarna. Jag vet att arbetslösheten i dag kostar 150 miljarder kronor om året. Det är lika mycket som de pengar som går till vården och skolan. Det är väl arbetslösheten som vi i första hand skall se till att vi får bukt med, för då får vi också pengar till vården och till de äldre. För övrigt tvivlar jag inte alls på Tullia von Sydows stora engagemang i frågorna om de äldre, utan det känner jag mycket väl till. Tullia von Sydow inledde sitt anförande här med att tala om äldres delaktighet i samhället och om att man skall vara expert. Då kom jag att tänka på en annan expertgrupp, nämligen våra läkare. Vad har Tullia von Sydow att säga om att Socialdemokraterna har infört yrkesförbud för viss personal, nämligen för läkare över 65 år? Men det råder ju brist på läkare. Arbetar man, som Tullia von Sydow gör, på att ta till vara all kompetens och kunskap i samhället, varför då säga nej till den här yrkeskategorin?
Fru talman! I det här landet ligger faktiskt pensionsåldern vid 65 år. Det innebär att alla vi som är anställda går i pension då. Det är egentligen bara fria företagare som är fria att arbeta så länge de orkar. Många av oss har länge tyckt att det är viktigt att få en flexibilitet när det gäller pensioneringen. Därför tycker jag att det är mycket glädjande att det i och med det nya pensionssystemet kommer att bli möjligt för dem som känner att de inte längre orkar att gå i pension vid 60 års ålder. När man känner att man har krafter och kapacitet kvar och kompetensen räcker, kan man stanna kvar ända till 70 års ålder. Detta tycker jag är oerhört bra. En av de saker som framhålls i den nationella handlingsplanen är just att äldre själva skall kunna påverka sin arbetstid och pensionering.
Fru talman! Jag litar på att Tullia von Sydow utövar ett gott inflytande på socialministern och andra socialdemokrater så att ni tar bort den här orättfärdigheten och i stället ser till att blir en flexibilitet och att vi har möjlighet att ta till vara allas kunskap och kompetens. För att kunna ta till vara kompetens och kunskap och ge en extra kraft har jag också en fråga till Tullia von Sydow. Det gäller skattesubventionerad hemtjänst. Vi har i dag hört att det blir allt sämre möjligheter för många att få ett extra handtag. De borgerliga partierna har försökt på olika sätt att införa en möjlighet att kunna få extra hushållstjänster med skattesubvention. Socialdemokraterna har sagt nej hela tiden och kallar lite nedvärderande de tjänsterna för pigor. Jag har i förra veckan sett på nyheterna i TV 4 att ordföranden i socialdemokratiska kvinnoförbundet Inger Segelström säger att hon nu kan tänka sig att studera det systemet och kanske införa det, och det är glädjande nog. Hon har kommit till insikt därför att hon har läst om vad som försiggår i Danmark. Där har man nu sett att den reformen har skapat 4 000 nya heltidstjänster. Man har kunnat minska kostnaderna för arbetslösheten. Antalet svartjobb har gått ned. Många som har behövt få hjälp har fått det. Man har varit kritisk inom socialdemokratin, men nu börjar det komma en öppning. Jag undrar nu om Tullia von Sydow kan tänka sig att föra den här frågan vidare så att fler av våra inte bara äldre, men äldre i synnerhet, kan få det här extra handtaget som de nu inte har fått på länge.
Fru talman! Det är bra att den här frågan diskuteras. Jag tycker personligen att alla möjligheter måste tas till vara för att människor skall kunna få ett arbete. Jag håller med Inger Segelström att vi måste utreda den här frågan ganska omgående och se om man kan göra någonting åt det.
Fru talman! Det gäller Perssonpengarna som Tullia von Sydow nämnde. Även jag är positiv till att de pengarna kommer. Men det finns vissa problem. Eftersom vi inte öronmärker pengar till landsting och kommuner kan vi inte med säkerhet veta hur stor del som går till just vård och omsorg. Det finns också ett annat problem som jag tänkte fråga om. Kommer inte en stor del av pengarna också gå till den s.k. maxtaxan? Enligt Landstingsförbundet kommer en sådan reform att kosta åtskilliga miljarder. Finns det inte en risk att när man talar om dessa pengar så talar man både om maxtaxa och om vård, omsorg, skola och allt sådant?

Fru talman! Jag instämmer fullt ut i Tullia von Sydows inledning om värdet av att ha en samsyn kring dessa viktiga frågor, att prioritera vård och omsorg och att ha en solidarisk finansiering. Jag instämmer helt i det. Det finns dock, som vi har varit inne på tidigare här i debatten, några grupper som fortfarande har det ekonomiskt kärvt. Det handlar inte minst om äldre kvinnor som har liten ATP eller helt saknar ATP. De är väldigt beroende av de taxor och avgifter som sätts. Den avgiftsutredning som beskrivs känns väldigt angelägen så att vi får rättvisa taxor. Min fråga är om vi kan få någon beskrivning av vad huvudinriktningen är i denna avgiftsutredning. Efter att ha hört Vänsterpartiets och Miljöpartiets representanter skulle jag också vilja fråga hur Tullia von Sydow ser på just frågan om högkostnadsskydd för läkemedel.
Fru talman! Den första frågan får vi snart svar på. Den utredningen skall vara klar i slutet av mars. När det gäller den andra frågan pågår diskussion. Inom mitt parti diskuterar vi den frågan. Det är klart att varje avgiftshöjning alltid är väldigt besvärande för dem som har det knackigt. Det är helt klart. Vi strävar allihop efter att vi skall kunna få en äldreomsorg - och också detta ingår i äldreomsorgen - som är så pass bra att den är till för alla. Pengarna skall inte vara ett hinder för att söka den vård man behöver.

Fru talman! Jag måste först kommentera Tullia von Sydows berättelse om att gruppen 65-plus nu består av tio personer. Jag tycker att det är ännu mer märkvärdigt, men det är kanske en tillfällighet, att riksdagens tre äldsta ledamöter alla deltar som de tre sista talarna över detta betänkande. Frågorna är kanske mer aktuella för oss än för andra. Vi har större anledning än de flesta att se på hur samhället agerar i äldrepolitiken. Äldreproblemen hör ju till de viktigaste frågorna i vårt samhälle. Det är inte bara i fråga om detta med 65-plus som jag delar Tullias åsikter utan det gäller också att det finns en betydande konsensus i de här frågorna, i alla fall när det gäller vad vi vill uppnå. Detta är en debatt som handlar om finansiering och liknande. Där finns politiken. Men vi diskuterar egentligen inte det vi vill uppnå, nämligen att alla människor skall ha en bra vård när de blir äldre. Det vill vi alla. Cristina Husmark Pehrsson har redan tagit upp Moderaternas synpunkter på väsentliga delar av det betänkande som vi diskuterar i dag. Det handlar om många och disparata frågor, eftersom det huvudsakligen rör sig om motioner från den allmänna motionstiden. Jag skall ta upp de delar av äldrepolitiken som handlar om de äldres sjukvårdsbehov. Här är vi inne på saker som ibland faktiskt inte fungerar särskilt bra i dag. Allteftersom vi blir äldre ökar ju självfallet behovet av sjukvård. Den s.k. ädelreformen drevs fram av Socialdemokraterna efter ett ändlöst kompromissande, jag vill nästa kalla det schackrande, mellan Landstingsförbundets och Kommunförbundets socialdemokratiska majoriteter. I stället för att ge kommunerna allt ansvar för all primärvård, vilket ingick i den ursprungliga diskussionen, fick kommunerna ansvaret för äldreomsorgen medan landstingen fortsatte som huvudmän för primär och slutenvård. Kommunpolitikerna har nu ansvaret för den tunga och problematiska äldrevården och äldreomsorgen utan att man, i alla fall som regel, förfogar över tillräcklig medicinsk kompetens och utan tillräckliga resurser. Resultatet har blivit att kommuner och landsting spelar ett slags svälta räv eller Svarte Petter om de mest vårdkrävande. Förlorarna är äldre, vårdkrävande medborgare. Ädelreformen har nu funnits i tio år. Gränsdragningarna är svåra att göra mellan vad som skall höra till sjukvård och vad som skall kallas äldreomsorg. Socialstyrelsens utvärderingar visar att problemen finns kvar. De gamla far illa medan kommuner och landsting diskuterar vem som skall ansvara för vad. Begreppet färdigbehandlad eller klinikfärdig har tidigare nämnts här i dag. Det är ett godtyckligt begrepp som landstingen förfogar över. Klinikfärdig kallas en patient som landstingen vill bli av med. När överbeläggningarna ökar minskar naturligtvis den behandlingstid som en äldre person får innan han är färdigbehandlad. Den starkt ökade dödligheten på vissa vårdhem efter utskrivningar från landstingens sjukhus talar sitt eget språk. Det förekommer ju - och det har ju uppmärksammats i pressen en hel del på senare tid - att en tredjedel av patienterna dör inom en vecka efter det att de blivit färdigbehandlade och överförda till vårdhem. Sådana saker är inte någonting annat än ren skandal. I landstingen har neddragningarna drabbat vissa specialiteter mer än andra. Till de specialiteter som farit särskilt illa hör medicinsk rehabilitering. När det gäller äldrevården är läget här utan överdrift helt katastrofalt. Man har länge vetat att gamla som drabbas av sjukdom är mer beroende än andra av rehabilitering för att kunna bibehålla och återuppträna funktionen i sjuka kroppsdelar. På en del vårdhem finns det fortfarande sjukgymnaster som gör ett fint och självuppoffrande jobb, men var finns rehabiliteringsläkarna? De skulle finnas till för att kunna ställa diagnoser och ge ordinationer. Om det finns särskilda rehabiliteringsavdelningar på länssjukhusen - och det finns den del kvar fortfarande - är platserna mer eller mindre förbehållna folk under 65 år. En ny genomgripande utredning av ädelreformen är absolut nödvändig och borde genomföras med det snaraste. För ett par år sedan kom rapporter från Nederländerna om att man vid några tillfällen hade funnit sjukhem där personalen hade svultit gamla till döds. På senare år har vi börjat få samma rapporter här. Det beror nog delvis på att mycket gamla människor har svårt att tillgodogöra sig födan, men det kan också vara medveten eller omedveten nonchalans. Vi har ju ofta en situation där den gamla har svårigheter att äta själv. Det enda sättet att skydda vederbörande från svält är att vara aktiv som vårdpersonal. Men i sparsamhetens samhälle saknas vårdpersonal, och man får en situation där patienten inte längre klarar sig. Fastän personalen gör så gott den kan, hinner den inte ägna tillräcklig tid åt var och en, och patienterna svälter faktiskt ihjäl. Personalen som går på sitt sjukhem och ser de intagna varje dag kan ha svårt att se hur medicinska tillstånd progredierar. Här skulle det behövas en läkare som kan se och diagnostisera svält och ställa diagnos också på andra tillstånd som kan drabba vår patient. Vi har en medicinskt ansvarig sjuksköterska som ibland gör underverk, men hon är inte utbildad att diagnostisera, och än mindre att behandla, alla de mer eller mindre allvarliga tillstånd som kan drabba våra patienter. Vi har på senare tid fått rapporter om hur stora sjukhem, t.ex. i Göteborg, saknar så elementära saker som en väska med akutmedicin och akututrustning. I stället har tiotals patienter dött varje vecka. Är det så vi vill ha våra anhöriga vårdade? Vi kan inte ha två patientkategorier i Sverige där den ena är berättigad till bra landstingssjukvård och den andra till, i sämsta fall, förvaring på kommunens sjukhem. Det måste finnas en läkare som har det medicinska ansvaret för sjukhemmet. Denne bör vara en geriatrisk specialist eller en allmänläkare som har möjligheter att göra täta konsultationer med specialister på området. Han skall ha ansvaret för vårdplaneringen för den enskilda patienten, men också för utbildningen av personalen. Detta får naturligtvis inte hindra de äldre att ha en egen läkare som håller nära kontakt med den läkare som har det övergripande medicinska ansvaret. Jag har inga egna yrkanden utöver dem som Cristina Husmark Pehrsson har framfört.

Fru talman! Arbetet för en bra folkhälsa har varit ett mycket viktigt inslag i den svenska välfärdspolitiken och är en viktig orsak till att hälsotillståndet i Sverige vid internationella jämförelser i de flesta avseenden fortfarande står sig väl, även om det finns områden och grupper där utvecklingen har gått bakåt under senare år. Omtanken om folkhälsan fick en central roll vid bygget av det svenska folkhemmet. Exempel på viktiga byggstenar har varit barnavårdscentraler, arbetarskyddet, skolhälsovården och den bostadspolitik som minskade trångboddheten och möjliggjorde en bättre hygienisk standard. Under senare årtionden har folkhälsoarbetet hamnat mer i skuggan, fått en mindre central plats i jämförelse med andra delar av hälsooch sjukvården, trots att satsningar på förebyggande insatser i allra högsta grad skulle vara kostnadseffektiva. Det finns väldigt mycket mer att göra inom folkhälsoarbetet och det är Vänsterpartiets övertygelse att satsningar på förbättrad förebyggande hälso och sjukvård och folkhälsosatsningar vore kloka satsningar ur såväl mänsklig som ekonomisk synvinkel. Hälsotillståndet i Sverige är i ett internationellt perspektiv genomsnittligt relativt gott, men tyvärr är också hälsan ojämnt fördelad mellan olika befolkningsgrupper. Klassamhället slår tydligt igenom också på folkhälsans område. Skillnaderna i dödlighet och registrerad ohälsa är mycket stora mellan olika befolkningsgrupper, och några mycket viktiga omständigheter härvidlag är om man har ett arbete eller är arbetslös, om man är fattig eller välbärgad, hur man bor, vilken utbildning man har och hur mycket inflytande man känner att man har över sin livssituation. I den kommun som jag kommer från, Göteborg, är t.ex. skillnaderna i ohälsotal orimligt stora mellan olika grupper och olika stadsdelar. Det kan också konstateras att det finns könsskillnader när det gäller hälsotillståndet. Kvinnor lever visserligen längre än män, men samtidigt drabbas kvinnor i Sverige mer av sjukdom och ohälsa än män. Det kan sammanhänga med att de ofta har utsatta positioner i arbetslivet, tunga och slitsamma jobb och många gånger mindre inflytande och lägre lön än männen. Vid sidan av arbetslivet är det också oftast kvinnorna som tar det största ansvaret i hemmen. Förslitningsskador är vanligare bland kvinnor. Sjukvård, folkhälsoarbete och arbetarskydd utgår än i dag i alltför stor utsträckning från mannen som norm. Vänsterpartiet menar att folkhälsoarbetet i större utsträckning än vad som nu sker bör bygga på en helhetssyn, där självklart klass och könsperspektivet måste in. En sådan satsning är nödvändig om de nuvarande och ökande skillnaderna i hälsotillstånd mellan olika grupper skall kunna minska. I en socialdemokratisk motion, av Ulla Wester och Kaj Larsson, tas dessa perspektiv upp, och Vänsterpartiet stöder de tankar om folkhälsoarbetets inriktning som där förs fram. Vad gäller konkreta arbetsområden för folkhälsoengagemanget bör tobak och alkohol utgöra några av de högst prioriterade områdena. För oss i Vänsterpartiet är det också framgent av mycket stor vikt att hålla fast vid en fortsatt restriktiv alkoholpolitik. Vi lär få tillfälle senare i vår att återkomma till denna fråga med anledning av en förväntad proposition i ämnet. Nu är det önskvärt att alla de som var entusiastiska inför det svenska EU-medlemskapet och som inte ville vidgå att det skulle vara några större svårigheter att även inom EU hålla fast vid vår relativt framgångsrika alkoholpolitik kommer upp till bevis. Gå från ord till handling och värna restriktiviteten! Det är viktigt för folkhälsan, och det gäller då inte minst våra ungdomars framtid. Tobaken är ett annat viktigt område, och även här är ungdomarnas hälsa i fokus. Vi har i Sverige en åldersgräns för inköp, men åtskilliga rapporter indikerar att denna gräns vid många försäljningsställen tyvärr inte respekteras. Det är viktigt att tillsynsansvaret såväl från kommunerna som centralt hos Socialstyrelsen utövas med den tyngd som problemet kräver. Det är också viktigt att alla ansträngningar görs för att uppmuntra rökare att pröva rökavvänjning i former som upplevs som ekonomiskt möjliga för många människor. Här måste man se till de - vid sidan av alla mänskliga vinster - stora samhällsekonomiska vinster som går att göra, om rökningen kan nedbringas. Ett mycket viktigt område att bevaka inom folkhälsoarbetet är självmordspreventionen. Vi vet att människor som har gjort ett självmordsförsök utgör en riskgrupp för ytterligare försök. Det är av stor vikt att det finns resurser och att arbetet utformas så att ansträngningar görs för att följa upp dessa patienter. Tyvärr kan vi konstatera att det också finns barn och ungdomar i denna grupp och att de psykiska problemen hos många barn under senare år tycks ha ökat. Det är nu ett helt år sedan Barnpsykiatrikommitténs betänkande Det gäller livet kom. Fortfarande dröjer regeringen med att ta några initiativ med anledning av detta betänkande. Enligt uppgifter lär det inte komma något initiativ under våren. Det är anmärkningsvärt med tanke på allvaret i situationen. I förslaget till utskottsbetänkande hänvisas till att ärendet bereds i regeringen. Jag vänder mig i denna specifika fråga till den ansvarige i den socialdemokratiska utskottsgruppen. Eftersom utskottsbetänkandet hänvisar till den pågående beredningen av Barnpsykiatrikommitténs betänkande vill jag veta vilka signaler som här har getts om när beredningen kan resultera i några initiativ. Det är ett oerhört angeläget område, och dröjsmålet är nu så stort att ett tillkännagivande enligt vår mening vore på sin plats. I ett särskilt yttrande instämmer Vänsterpartiet i vikten av att se sambandet mellan en arbetstidsförkortning och stärkt folkhälsa. En särskild arbetstidsgrupp är tillsatt för att arbeta med frågan om arbetstidsförkortning. I det arbetet deltar vi från Vänsterpartiet aktivt, bl.a. med utgångspunkten att sambandet mellan arbetstidsförkortning och stärkt folkhälsa skall få ett ordentligt genomslag. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 8 i betänkandet. Vi står självklart också bakom våra andra reservationer, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till dessa.

Fru talman! Begreppet hälsa har i modernt västerländskt språkbruk fått en allt vidlyftigare innebörd. Gränsdragningen mot välbefinnande, livskvalitet och välstånd kan ibland vara diffus. Redan 1946 definierade Världshälsoorganisationen, WHO, hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaron av sjukdom eller svaghet. Sedan dess har hälsobegreppet varit föremål för omfattande teoribyggen och framställts med alltfler nyanser. Exempelvis skiljer man numera mellan begrepp som symtom och tecken. Genom forskning, teknisk utveckling och erfarenhet vet vi att sjukdom kan föreligga utan symtom hos patienten. En alltmer utvecklad diagnostisk teknik gör att vi faktiskt kan kalla människor sjuka innan de själva har uppfattat sjukdomen. I modernt språkbruk kopplas ofta begreppet tillitsbrist samman med den moderna människans sjukdomar. Det är i detta som en del av vad som benämns psykosomatisk sjukdom hör hemma. Det finns också starka samband med livssituation, kultur, ekonomi, sociala nätverk, arbete m.m. Dessa samband är inte nya men har förändrats under tidernas lopp. Uttrycket hälsans paradox brukar användas med avseende på dessa tillstånd för att beskriva situationen i de rika länderna med en objektivt sett god hälsa men samtidigt med uttryck för sviktande välbefinnande, exempelvis stress, oro och nervösa problem i befolkningen. Ett sätt att hantera ett så komplext begrepp som hälsa skulle kunna vara att skilja mellan ett vidgat hälsobegrepp och ett vidgat sjukdomsbegrepp. Denna komplexitet inom området förstärker också nödvändigheten av tvärvetenskaplig forskning och samverkan mellan olika discipliner för att man bättre skall kunna definiera och greppa frågor rörande folkhälsa. Detta är också en förutsättning för en utveckling av folkhälsoarbetet och lägger en grund för att möta kommande behov både inom och utanför sjukvården. Nationella beslut och program definierar det övergripande arbetet med promotion och prevention. Bl.a. har aktörer som Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet tagit fram ett nationellt folkhälsoprogram för att ge folkhälsofrågorna en ökad tyngd i debatten. Programmet syftar också till att stimulera samverkan mellan kommuner och landsting. I programmet understryks att hälsostödjande och förebyggande strategier bör läggas fast och genomsyra all verksamhet i samhället. Varför gör jag nu denna tillbakablick? Jo, för att påvisa att resultatet av folkhälsoarbetet inte sammanfaller med mandatperioderna utan sträcker sig betydligt längre. Det räcker alltså inte med vällovliga beslut på hög nivå. Det är ute i samhället som besluten skall förverkligas. Landsting, kommuner och andra samverkande aktörer har en avgörande betydelse för resultatet av besluten. Regionala och lokala enheter har alla sin självklara plats i folkhälsoarbetet. Som exempel kan nämnas landstingens hälsopolitiska program, primärvården - som utgör basen i folkhälsoarbetet - de lokala folkhälsoråden, som har stor betydelse för det lokala hälsoarbetet, länssjukvårdens viktiga uppgifter i det förebyggande arbetet, folkhälsoenheternas konsultativa och stödjande roll och hälsoinformatörernas direktkontakter. Listan kan göras lång. Folkhälsovetenskapen utgör i dag den vetenskapliga kunskapsgrunden för folkhälsoarbetet. Den ger beskrivningar och analyser av förhållanden i befolkningens hälsoutveckling och beskriver dennas orsaker och konsekvenser samt förändringar över tiden. Folkhälsovetenskapens betydelse i arbetet för en ökad folkhälsa är uppenbar. Forsknings och utvecklingsenheter är ett sätt att omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt handlande i det lokala folkhälsoarbetet. Vi kristdemokrater har i våra motioner på området lyft fram frågor som vi anser angelägna att belysa. Jag skall här enbart lyfta några. Trots ökad medellivslängd och förbättrade levnadsvanor föreligger ojämlikhet i hälsotillstånd mellan kvinnor och män, olika sociala grupper och regioner. Därför anser vi att det är viktigt att hälsopolitiska hänsyn skall vara en naturlig del i samhällsplaneringen. Åtgärder för att minska antalet självmord måste intensifieras. Självmord är i dag den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15-44 år. Det behövs omgående satsningar på detta område. Här föreligger också ett kollektivt ansvar hos oss alla. Allergiska sjukdomar ökar fortfarande oroväckande och är ett område som fordrar ett brett spektrum av åtgärder. Därför anser vi att det är viktigt med insatser på forskning, utbildning och information för att vända trenden med ökade allergier. Vid en undersökning som presenterades nyligen framkom att alltfler barn i Sverige mår psykiskt dåligt. Orsakerna är flera. En bidragande orsak är den s.k. samlevnadskrisen. Vid separationer är det nästan alltid barnen som är de största förlorarna. Därför bör en av samhällets viktigaste uppgifter vara att bidra till att familjer kan hållas samman och inte onödigtvis splittras upp. Missbruket av alkohol och droger är tyvärr stort, likaså bruket av tobak. Förebyggande insatser på dessa områden är en förutsättning för att minska konsumtionen. Särskilt viktiga är insatser riktade mot barn och ungdomar. De skador som åsamkas av bruk och missbruk av dessa droger är väl dokumenterade. De kostnader för samhället som detta orsakar är mycket stora. Detta är ett högprioriterat område för oss. Vi har inte tid att vänta. Vi kan inte avvakta och se fler förstörda människor i vårt samhälle. Fru talman! Vi står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar vi bifall endast till reservation nr 2.

Fru talman! Folkhälsopolitiska beslut är långsiktiga. Det tar oftast tid innan resultat kan skönjas. Det har också varit svårt att exakt precisera vilka besparingar som det medfört, därför att det berör så många olika samhällsområden. Det är också svårigheter att mäta. Skall vi i Sverige på sikt kunna få budgeten att räcka till är det hög tid att göra kraftsatsningar inom just folkhälsofrågorna. Det gäller att inte bara ha planer på papper, utan det krävs verkställighet. Varje politiskt beslut borde föregås av en hälsokonsekvensbeskrivning. Det är inget nytt, utan det har det talats om även om de har varit sällsynta i praktiken. Nu krävs praktisk tillämpning, anser vi i Centerpartiet. Det måste kontinuerligt göras uppföljningar på kommunnivå av hur folkhälsosituationen förändras. Detta kan avrapporteras i folkhälsorapporter så att det lätt kan följas på nationell nivå. Det underlättar både på kommunal och på nationell nivå i fråga om var resurserna skall användas. Liksom tidigare talare har påpekat har hälsoklyftorna ökat de senaste åren, och det är en trend som måste brytas. Centerpartiet har framfört krav på ökad tvärvetenskaplig forskning om den sociala gemenskapens betydelse för folkhälsan, där man utgår från mikroperspektivet och har syftet att belysa familjens, de sociala nätverkens och den yttre närmiljöns betydelse för människors hälsa. Det är glädjande och bra att utskottet konstaterar i sitt betänkande att forskningsbehovet är mycket stort. Trots detta avstyrks vår motion i den delen, och det är motsägande. Jag yrkar därför bifall till reservation 5 under mom. 2. Den forskning på allergiområdet som pågår på Karolinska är mycket bra, likaså satsningen på Allergiåret. Men antalet allergiker ökar, och varannan mellanstadieelev är allergiker. En större del av det som ökar är födoämnesallergi. Centerpartiet anser att det skall vara lätt och tryggt att välja livsmedel, och därför har vi lagt förslag om en "livsmedels-FASS", där innehållsdeklarationer tydligt informerar om innehållet i olika livsmedel. Vad gäller tobaksförebyggande åtgärder måste vi klart tillstå att det har tagits steg framåt, även om det har tagit tid och resultaten inte riktigt kan avläsas än. Men det är ett viktigt område, och vi måste fortsätta detta långsiktiga arbete med full kraft. Vi måste följa upp beslut och se till att de efterlevs. Här vill jag peka på tobakslagen med åldersgräns. Enligt rapporter respekteras inte alltid denna åldersgräns. Det måste vi beakta och se till att det blir gjort. Fru talman! Jag står bakom Centerpartiets reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 5.
Fru talman! Folkhälsa berör väldigt många områden, och det handlar om att ge människor kunskap. Men det handlar också om politiska beslut som berör den enskildes ekonomi, bostadsbyggande, arbetsmiljö och mycket mer. Jag tänker i mitt anförande bara beröra två områden där vi behöver göra speciella insatser, och de områdena har var för sig mycket stor betydelse för folkhälsan. I Sverige begår mellan 1 400 och 2 000 personer varje år självmord. Antalet självmordsförsök som leder till sjukhusbesök uppgår till ca 20 000 år. Självmord är ett folkhälsoproblem, som det också definieras av FN. Av den anledningen är det viktigt med fortsatt forskning både för förståelsen av varför en del människor begår självmord och för utvecklingen av effektiva behandlings och rehabiliteringsinsatser. Vi vet i dag att vissa signalsubstanser i hjärnan är av betydelse för vårt stämningsläge. Fortsatt forskning om dessa signalsubstansers förekomst hos personer som har begått självmord skulle kunna ge svar på frågan vilka som är riskindivider. Enligt uppgift har transplantationslagen, som trädde i kraft 1996, lagt hinder i vägen för en fortsatt sådan forskning. Folkpartiet anser att det borde vara självklart att det skall utredas om och hur dessa hinder kan undanröjas. Utskottet har inte alls tagit fasta på detta utan hänvisar i sitt betänkande till utredningar om helt andra saker, när det egentligen handlar om att kunna undanröja eventuella hinder i den lagstiftning som finns i dag. Förutom forskningen är naturligtvis preventionen mycket viktig. I Sverige har Folkhälsoinstitutet och Centrum för suicidforskning presenterat ett nationellt handlingsprogram, Stöd i självmordskriser. Strategin för att nå målet att minska antalet självmord och självmordsförsök är att skapa ökad medvetenhet och en mer genomarbetad och allmänt accepterad syn på självmordsproblemen. Men för att få genomslag för detta måste det nationella programmet föras ut inte bara till primärvård och sjukhusvård utan också till skolan, skolhälsovården, företagshälsovården, socialtjänsten och polisen. Psykiatrins bristande resurser för att ge självmordsnära personer den vård och behandling de behöver och för att stödja anhöriga måste också avhjälpas. Fru talman! Det andra stora problemet är tobaken. Världshälsoorganisationen ser tobaksbruket som ett av världens största folkhälsoproblem, som också drar med sig mycket stora kostnader. Enligt Världsbanken kostade tobaksbruket 200 miljarder dollar år 1993, varav hälften av kostnaderna drabbar utvecklingsländerna. Det sker en hel del i Sverige för att minska tobaksbruket. Regeringen beslöt bl.a. i juni 1998 att avsätta 10 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för första året i en större satsning på förebyggande insatser mot tobaksrökning. Pengarna, som disponeras av Folkhälsoinstitutet, skall främst användas som projektstöd till ideella organisationer vars målgrupp är barn och ungdomar. Totalt kommer regeringen att satsa 30 miljoner under en treårsperiod. Denna satsning tycker Folkpartiet är bra, men vi vill påpeka att det måste till långsiktiga satsningar för att minska tobaksbruket. Av detta skäl anser vi att den enhet som arbetar med tobaksfrågor vid Folkhälsoinstitutet, liksom de organisationer som har som sin enda uppgift att arbeta med tobaksförebyggande insatser, bör garanteras adekvata resurser och långsiktighet i den ekonomiska planeringen. Fru talman! Under senare år har forskning presenterats som stöder antagandet att rökdebut i unga år kan vara en inkörsport till missbruk och droger senare i livet. Att rökning också orsakar risker för en rad sjukdomar är känt sedan länge. Detta visar att det är mycket viktigt att unga människor inte börjar röka och att de som har börjat får hjälp att sluta. Sedan några år har vi en tobakslag i Sverige med åldersgräns för inköp. Tyvärr kommer ständigt rapporter om att åldersgränsen inte respekteras. Därför anser vi att det är viktigt att påpeka att kommunerna, som har det lokala tillsynsansvaret, och Socialstyrelsen, som har ansvaret på riksplanet, måste ta denna tillsynsuppgift på allvar. Samma tobakslag omfattar även rökfria skolgårdar. Särskilt vid gymnasieskolorna har det visat sig svårt att hålla skolgårdarna rökfria. Skolan är en viktig förebild i det tobakspreventiva arbetet, och vi anser därför att särskilda insatser måste till för att hålla skolan rökfri. Fru talman! De som vill sluta röka måste få hjälp med detta. Ofta är det mycket svårt att bryta rökbegäret. Bland dem som på egen hand slutar röka är återfallsfrekvensen mycket hög, närmare 80 %. Det finns i dag en rad hjälpmedel: plåster, nässprej, tuggummi och piller. Det finns också stöd inom hälso och sjukvården. Men dessa hjälpmedel kostar också pengar. De kostar ofta minst lika mycket som att röka. Det gör att många människor inte tar steget. Vi tycker att Folkhälsoinstitutet bör få i uppdrag att närmare studera i vilken utsträckning människors ekonomi bedöms lägga hinder i vägen för rökavvänjning och lämna förslag till lösningar. Fru talman! Jag står bakom Folkpartiets samtliga reservationer men yrkar här bifall endast till reservation nr 20.

Fru talman! I debatten om det här betänkandet, som handlar om folkhälsofrågor, har jag i första hand valt att tala om tobaksfrågorna. Jag tycker att det kan vara lämpligt med tanke på vad som stod att läsa i höstens budgetproposition: "Tobak är den enskilt största hälsorisken i västvärlden och ett av de allvarligaste hälsoproblemen, som ökar globalt. Åtgärder mot rökning har visat sig vara kostnadseffektiva på flera olika sätt. Det handlar om insatser mot flera folksjukdomar samtidigt, främst mot cancer och hjärtkärlsjukdomar men även mot t.ex. allergier och sjukdomar i rörelseorganen." Jag skall fortsätta med en jämförelse. År 1997 dödades 570 människor i trafiken och ca 4 000 skadades. Där har vi tagit krafttag för att hålla dödstalet och antalet skadade så lågt som möjligt. Det satsas stora belopp för att förverkliga en nollvision. Som jämförelse kan nämnas att varje år dör ca 8 000 svenskar av rökning. Kan ni tänka er vad som skulle hända om så många dog i trafiken? Passiv rökning orsakar också ett antal dödsfall och sjukdomar. Passiv rökning skadar dessutom barn genom att bidra till luftvägsinfektioner och allergier. Alltfler tonåringar börjar röka, och gör det samtidigt som vi får alltmer kunskap om tobakens skadeverkningar. Ändå gör vi inga radikala insatser mot rökningen. För mig är det ett tecken på ett politiskt misslyckande på det här området. Den satsning vi gör på tobaken är betydligt mindre än 1 % av vad staten tar in i inkomst på skatterna. Av de yrkanden jag har ställt i min tobaksmotion behandlas några i det här betänkandet. I yrkande 1 vill vi att regeringen återkommande skall kritisera EU för stödet till tobaksodling. På den punkten får jag känna mig nöjd, eftersom vi har fått en försäkran om att så sker. När det gäller vårt återkommande yrkande om att förbjuda tobaksautomater i lokaler där ungdomar under 18 år har tillträde har vi inte fått något gehör. Därför har vi reserverat oss tillsammans med Kristdemokraterna, som har en liknande motion. Ett annat yrkande som med tanke på regeringens egen beskrivning av tobakens hälsorisker borde ha bifallits är yrkandet om att allmänt rökförbud skall råda på restauranger och andra näringsställen och att tillstånd kan ges, om sådan avskildhet kan ordnas att inte tobaksröken blir till olägenhet för övriga gäster eller för personal. Det tycker jag faktiskt är någonting som man skulle kunna tillmötesgå. När det gäller rökavvänjningen har Miljöpartiet i sin motion pekat på att de senaste årens forskning gett besked om att tobaksrökning på ett negativt sätt påverkar fertiliteten och att den också skadar fostret hos rökande kvinnor. Utöver den information som blivande föräldrar får på barnavårdscentralen bör de även erbjudas gratis eller subventionerad rökavvänjning, anser vi. När det gäller rökavvänjning har vi i betänkandet skrivit ihop oss i en reservation som är gemensam för Vänsterpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Fru talman! När det gäller folkhälsoforskningen anser vi att det är viktigt att vi får en forskning som studerar samband runt kemikalier, hälsa och miljö. Vi är övertygade om att det behövs mycket mer kunskap på det här området och att många patienter med oklara diagnoser och diffusa besvär är sjuka på grund av miljöpåverkan. Vi kan ju tänka på exempelvis det medel som man använde vid tunnelbygget i Hallandsåsen. Det finns också andra exempel, som amalgamsjuka. Jag har svårt att förstå att vi ännu inte använt oss av försiktighetsprincipen och fått stopp på användningen av amalgam. Här behövs det tydligen mer forskning. Fru talman! Jag står bakom samtliga reservationer i det här betänkandet men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 19.

Fru talman! Jag skall börja med att tacka Rolf Olsson för frågan och ber att få komma tillbaka till den. Jag vet faktiskt inte om det är något initiativ på gång, utan jag ber att få återkomma till dig när det gäller Barnpsykiatrikommittén. Folkhälsoarbetet har kommit i fokus på ett sätt som aldrig förr. Under senare år har vi kunnat se hur livsstilsfrågor och hälsa bredvid miljöfrågor alltmer kommit att bli ämnen som gemene man diskuterar och engagerar sig i. Det märks inte minst av det engagemang som visats i de här frågorna då de diskuterats här i kammaren i dag. Till utskottet har vi också fått ett stort antal motioner om folkhälsofrågor. Vi har valt från vårt håll att avstyrka dem alla, men inte för att de är irrelevanta eller ointressanta utan för att vi anser att frågorna är under utredning, planerade att utredas eller uppmärksammade på annat sätt. Det är tydligt att folkhälsofrågorna på ett positivt sätt kommit i fokus, samtidigt som samma område också har att brottas med en rad nya utmaningar. Ständigt växer det fram nya former av droger och dopningspreparat. Den moderna tid vi lever i för också med sig andra former av ohälsa, som exempelvis stressrelaterad ohälsa. Detta sätter vårt samhälle på prov. Samtidigt finns det också en positiv sida av intresset för folkhälsofrågor, nämligen framväxten av alla hälsoinstitut och gym och utvecklingskurser, litteratur, diskussioner i TV, radio och övriga medier. Det är bara några exempel på att dessa frågor står i centrum som aldrig förr. Detta skapar en medvetenhet och i förlängningen för många en möjlighet att förebygga eller göra någonting åt sin ohälsa. Detta har bidragit till att sätta den fysiska, psykiska och sociala hälsan i centrum. I den 1960 talsgeneration som jag själv tillhör är folkhälsofrågor något som man ser mycket naturligt på. Vi har tidigare talat om barn och äldre, så det är kanske bra att det kommer in lite 1960-tal i diskussionen. Kanske beror det på att vi har vuxit upp samtidigt som dessa frågor har kommit i fokus. Under vår uppväxt har debatten kring folkhälsa satt avtryck både i vårt sätt att tänka och vårt sätt att leva. Att handla kravodlad mat, att ställa krav på rimlig arbetsmiljö och rimliga arbetsförhållanden eller att förhålla sig kritisk till det som uppfattas som något ohälsosamt är fullständigt naturligt för många. Då skall vi inte tala om dem som är födda på 1970 och 1980-talet. Fortfarande är utmaningarna stora. Folkhälsan i Sverige är exempelvis fortfarande en mycket tydlig köns och klassfråga som utgör ett exempel på att det råder stora orättvisor och stor ojämlikhet i vårt samhälle. I begreppet folkhälsa ryms många av de tydligaste exemplen på köns och klassrelaterad ohälsa. Drogmissbruk, dåliga kost och matvanor, sjukdomar av olika slag och förslitningar är ofta de yttersta exemplen på den ohälsa som kommer av att man lever under knappa eller socialt dåliga förhållanden. För många är det också följden av att man under många år arbetat i en dålig arbetsmiljö. Därför bör folkhälsoarbetets inriktning mot de mest utsatta grupperna i samhället intensifieras. Det gäller inte minst att sätta in kraftfulla åtgärder för att förbättra hälsan hos barn och ungdomar i dessa grupper. Fru talman! Samhällets arbete för att främja folkhälsan och förebygga ohälsa skall ha fortsatt hög prioritet i vårt land, och det är något som bör uppmuntras och stödjas inom en rad olika områden - inom det offentliga såväl som inom frivilligorganisationernas område. Frivilligorganisationerna utgör ett viktigt och alltmer betydelsefullt komplement till det offentliga i folkhälsoarbetet. Jag känner mig förhoppningsfull inför framtiden när jag ser hur initiativ tas av frivilligorganisationer i samarbete med det offentliga på folkhälsoområdet. Ett exempel på detta är den snart kommande folkhälsofestivalen den 7 och 8 maj i år i Åhus. Där arrangerar nätverksgruppen i Åhus tillsammans med Kristianstads kommun och Folkhälsorådet en folkhälsofestival som skall sätta fokus på miljö och folkhälsofrågornas betydelse för vårt välbefinnande. Man kommer att arbeta för att öka medborgarnas kunskap om en lång rad frågor som alla har direkt eller indirekt påverkan på vår folkhälsa. Kretsloppstänkande, miljövänliga produkter, boendemiljö, de sociala nätverkens betydelse för vårt välbefinnande, den psykosociala arbetsmiljöns betydelse, trafikmiljöns utformning m.m. kommer att diskuteras under dessa spännande dagar i Åhus. Denna folkhälsofestival utgör ett bra exempel på hur man kan finna samverkan mellan olika aktörer där såväl det offentliga som de enskilda organisationerna och näringslivet kan bidra till att sätta fokus på folkhälsan. Fru talman! De nationella insatserna är av stor betydelse. Genom Folkhälsoinstitutets verksamhet stöds och stimuleras utvecklingen av regionala och kommunala insatser på området. Den nationella folkhälsokommittén har en mycket viktig uppgift, och förväntningarna är stora när kommittén så småningom kommer att presentera sitt arbete kring nationella hälsomål. Under sommaren i år kommer ännu ett delbetänkande från kommittén. Dessa hälsomål kommer att vara ett viktigt redskap som vi kan ha som utgångspunkt då vi skall fortsätta arbetet med hälsofrågor. Även HSU 2000 och Miljöhälsoutredningen inbegriper flera yrkanden från motionärer som fått sina yrkanden avslagna. Folkhälsoområdet är ständigt i likhet med samhället i övrigt under kontinuerlig förändring. Det ställer krav på att vi fortlöpande uppdaterar vår kunskap om folkhälsoområdet. Det innebär att vi måste satsa stora resurser på forskningsområdet, som i sin tur ger oss kunskaper om hälsa och social välfärd. Socialvetenskapliga forskningsrådet har just utrett och lämnat förslag om satsningar kring det högt prioriterade området ojämlikhet i hälsa. Ytterligare förslag kan eventuellt komma från Nationella folkhälsokommittén och från Kommittén för välfärdsbokslut över 1990-talet. Under arbetets gång har det kommit motioner där det framgår att man önskar lyfta fram insatser riktade mot olika sjukdomar eller att vården av dessa sjukdomar bör organiseras på ett visst sätt. Utskottet har under en rad år haft som regel att inte ställa sig bakom motionskrav som prioriterar vissa sjukdomar före andra, även om det kan vara aldrig så behjärtansvärt. Detta är en princip som är viktig att följa. Fru talman! Tobak är ett allvarligt hälsoproblem. Även om vi under en längre tid sett en minskad konsumtion av tobak i gruppen som helhet har utvecklingen i vissa ungdomsgrupper legat stilla eller blivit negativ. Därför är det arbete som pågår i Folkhälsoinstitutets regi med att utveckla ett nationellt tobaksprogram och Nationella folkhälsokommitténs arbete för att utarbeta mål och strategier för att minska tobaksbruket mycket angeläget. Tobakslagens åldersgräns är 18 år för inköp av tobak, och den är grundläggande för att förhindra att tobak blir tillgänglig för barn och ungdom. Jag skulle vilja säga att vi här inte bara har ett nationellt, politiskt och samhälleligt problem. Här har vi också ett personligt ansvar. När jag tog tåget häromveckan och gick förbi rökkupén såg jag hur en mamma satt och rökte tillsammans med sina två döttrar. Den ena var 15 och den andra 17. Den synen möter man inte alltför sällan. När jag frågade mamman varför hon gjorde på detta vis sade hon att hon hade givit upp. Hennes barn kunde köpa tobak i vilka affärer som helst i princip på hennes hemort. Detta måste vi ta itu med. Vi har ett problem i att vissa handlare säljer tobak till barn och ungdomar. Detta är vi väl medvetna om. Därför är det viktigt att den översyn och granskning som Socialstyrelsen, som är central tillsynsmyndighet vad gäller tobakslagen, nu gör av kommunernas tillsynsarbete blir ett gediget arbete. Detta kommer sannolikt att blottlägga problem som vi kommer att behöva ta itu med i ett senare skede. Åldersgränsen måste respekteras - annars måste beteendet beivras och straffas. Det är också viktigt att vi stöttar dem som är i ett tobaksberoende, inte minst vad det gäller gravida kvinnor samt barn, men också andra. Men vi får anledning att återkomma med konkreta exempel på tänkbara insatser då den nationella handlingsplanen, som inkluderar dessa frågor, är framlagd. Det har också förekommit motioner rörande varningstext på snusförpackningar. Här pågår en diskussion inom EU, vars resultat kommer att bli framlagt inom en snar framtid. Det känns fel att föregripa detta. Fru talman! Det känns både formellt och en smula strikt att tala om folkhälsofrågor på detta högtidliga sätt. Bara begreppet folkhälsa talar om för oss att detta ytterst är något av vår nations viktigaste grundfundament. Människor skall ha förutsättningar att leva ett bra liv och må bra. Folkhälsofrågorna avslöjar en hel del för oss om hur vårt folk lever, hur man växer upp, hur man arbetar, hur man åldras, hur man mår som infödd svensk eller nybliven svensk. De avslöjar skillnader mellan människor och människor. De avslöjar också hur vi som politiker lyckas förvalta det förtroende som vi har fått av väljarna. Det måste vara vår högt prioriterade uppgift att skapa förutsättningar för att människor i vårt land skall kunna må bra. Politiker kan inte skapa lyckliga människor, men vi kan skapa strukturer som kan bistå människor genom deras resa genom livet. Detta innebär en kamp mot orättvisor. Det innebär för mig en kamp för jämlikhet och solidaritet. Det handlar om att få ett skärpt sinne för att fånga upp signaler från dem som mår dåligt och om ett omfattande och förebyggande arbete på folkhälsoområdet. Därmed yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Jag vet att vi är många i detta utskott som är nya i kammaren, bl.a. Kent Härstedt. Jag har en liten fråga. När det gäller det självmordspreventiva arbetet skriver man så här i utskottets betänkande: "Ett förebyggande arbete utförs också av bl.a. Folkhälsoinstitutet och Centrum för suicidforskning och prevention. Utskottet förutsätter att detta arbete fortsätter och att det nationella programmet för självmordsprevention sprids till alla berörda." Detta låter ju jättebra, men sedan ser jag att utskottet även förra året förutsatte detta. Har man inte på ett år kunnat ta reda på om det här arbetet görs eller ej?
Fru talman! Det är svårt för mig att svara på detta. I likhet med Lars Gustafsson har jag varit här i fem månader. Jag måste faktiskt be om att få komma tillbaka med svar i den frågan. Jag skall ta reda på detta och återkomma till Lars Gustafsson.
Fru talman! Jag menar att det här måste vara angeläget. Vi vet att av 1 000 människor som föds lever tre inte fram till sin ålderdom. Det ger mig, och säkert också Kent Härstedt, tillräcklig motivation för att se till att vi får i gång det här arbetet.
Fru talman! Jag lovar att följa upp det här, kontakta dem och se till att det händer någonting.

Fru talman! Hälsobegreppet är inte alldeles enkelt, vilket har framkommit här. Men hur man än mäter är hälsoutvecklingen i Sverige, vid en internationell jämförelse, positiv. Medellivslängden är bland de längsta i världen. Det är sällsynt med död i olycksfall. Vi är, tro det eller inte, smalast i Europa. Men det finns mycket som inte är tillfredsställande i hälsoläget. Det finns oacceptabelt stora skillnader i hälsa mellan olika grupper. Vi har hört Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, som bl.a. har hänvisat till klassskillnader. Man kan inte genom eget arbete påverka sin situation. Man kan inte komma någonstans så att hälsan påverkas. Vi har efter mer än ett halvt århundrade av socialdemokratiskt styre inte ett klassamhälle utan ett kastsamhälle. Det är ett samhälle där ingen, eller alltför få, kan påverka sin eller sin familjs situation själv utan är utlämnad till politikers godtyckliga bidrag. Kommer barnbidraget före eller efter midsommar? Det är klart att den frustration och den maktlöshet som finns i detta påverkar hälsan på ett ogynnsamt sätt. Självfallet finns det många andra faktorer. Alltför många röker, speciellt bland de unga. Allergierna ökar, och det är oklart varför. Det finns alltså mycket att göra, och för att man skall nå resultat måste de flesta samhällsområden inbegripas i folkhälsoarbetet. Det finns också ett mycket stort intresse för folkhälsofrågor både ute i samhället och här i riksdagen, vilket mängden av motioner visar. Bakom det ligger naturligtvis förhoppningar om att man skall kunna undvika både lidanden och kostnader genom att förebygga sjukdomar samt uppfattningen att vissa sjukdomar får mindre uppmärksamhet än man finner rimligt ur folkhälsosynpunkt. Fru talman! Jag har stor förståelse för det här. Det är viktigt att folkhälsan lyfts fram i riksdagen. Men vi som riksdagsmän måste inse vår begränsning. Det är svårt att avgöra vilka åtgärder i förebyggande syfte som ger säker effekt, vilka områden som är viktigast. Rosenröda förhoppningar och tro tar lätt överhanden över den mer gråfärgade verkligheten. Vilka mål och strategier är realistiska? Likaså är det lätt att uppleva att en sjukdom, eller ett hälsoproblem, är åsidosatt, och ett starkt engagemang gör att man vill att riksdagen skall uttala sig för åtgärder på just det området. Samtidigt upplever, med rätta, de som lider av någon annan sjukdom att riksdagen inte ser att deras sjukdom och möjligheten att förebygga och åtgärda den är minst lika försummad. Jag tror att det principiellt är bra att vi överlåter till huvudmän och profession att göra dessa mycket grannlaga överväganden när det gäller preventionsmöjligheter och åtgärder och bedömningar av enskilda sjukdomar. Resurserna är begränsade, och det uppstår en etisk konflikt om medel går till osäkra förebyggande åtgärder när redan sjuka får vänta på behandling för sin sjukdom. Likaså måste prioriteringar av insatser mot enskilda sjukdomar kunna ske utifrån en helt annan kunskapsbas än den som vi har. Vi blir inte trovärdiga om vi går in på detaljerna. Det är också en balansgång mellan försvarliga ingrepp när det gäller livsstil för att hälsan skall främjas och sådana åtgärder som för många är oacceptabla och med rätta kan ses som förmynderi och intrång i den personliga integriteten. För oss moderater är integriteten mycket viktig. Preventiva åtgärder måste alltså grundas på ett mycket starkt faktaunderlag för att vara försvarbara. Däremot måste vi hålla debatten om betydelsen av folkhälsoåtgärder levande samt påminna om att man ständigt skall vara uppmärksam på olika aspekter av sjukdomspanoramat och förändringar i det. Tyvärr är kunskaperna, som jag sade, otillräckliga om vilka förebyggande insatser som är effektiva och vilka åtgärder i preventivt syfte som är möjliga att utföra. Det är därför angeläget att man studerar vilka preventiva insatser som har bäst effekt och är lättast och rimligast att genomföra. Det är en uppgift för Nationella folkhälsokommittén, och vi har därför från moderat håll inte reserverat oss för något yrkande utan markerat vikten av en principiell syn i dessa frågor genom att medverka till, som vi tycker, bra skrivningar. Fru talman! Jag vill också tydliggöra en sak. När dessa frågor senast behandlades stödde vi en flerpartimotion om osteoporos. Det gjorde vi trots vår principiella inställning att man som politiker inte skall prioritera en sjukdom framför en annan, som jag just sagt. Men då var läget sådant att man uppenbarligen inte hade observerat det folkhälsoproblem som osteoporos utgör. Att vi nu inte reserverar oss till förmån för en likalydande motion beror inte på att vi inte inser problemet utan på att mycket har hänt, och händer, när det gäller det här sedan den motionen lämnades in. Under hösten 1998 redovisade Folkhälsoinstitutet nationella och internationella erfarenheter av hälsoförebyggande åtgärder för äldre bl.a. när det gäller osteoporos. Som en följd av det har Folkhälsoinstitutet beslutat att år 2001 skall bli ett särskilt aktivitetsår, då man också skall ta sikte på levnadsvanor för att förebygga bl.a. osteoporos på nationell, regional och lokal nivå. I år utarbetar Socialstyrelsen ett state of the art-dokument rörande kunskapsläget om osteoporos. Man tar upp diagnostik, behandling och uppföljning. Vi tycker att man i och med det som där lyfts fram är på så god väg att det inte finns skäl att lyfta fram en enskild sjukdom framför alla andra. Fru talman! Låt mig också beröra en speciell punkt i betänkandet! Varningstexter på varor är ett utomordentligt starkt styrmedel. Man noterar varningen just i anslutning till konsumtionsögonblicket, och påverkan blir förhoppningsvis stor. Det är därför mycket angeläget att denna påverkan stöds av att trovärdigheten i varningen är så stor som möjligt. Om trovärdigheten sjunker för en varning genom att den visar sig vara felaktig berör det inte bara den aktuella varan, utan tvivlet färgar av sig på alla andra varningar hur väl underbyggda de än är. Om det visar sig att en varning saknar grund är det för hela systemets trovärdighet viktigt att den svagt underbyggda eller felaktiga varningen snarast tas bort. Fru talman! Vi trodde att snus orsakade cancer. Därav följde att en varningstext var befogad. Nu framgår det av välgjorda svenska undersökningar på svenskt snus att så inte är fallet. Varningen har inget säkert underlag. Det är då som följd av vad jag har sagt viktigt att snabbt få bort varningstexten för att inte äventyra systemets allmänna trovärdighet. Likaså är det viktigt att regeringen driver frågan om ändring av EG-direktivet i denna sak med största kraft med stöd av de svenska undersökningarna. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Leif Carlson och jag är säkert överens om väldigt mycket i folkhälsoarbetet. Men det kanske finns en del nyanser som vi behöver klara ut. Jag uppfattade inte riktigt tydligt hur Leif Carlson tolkar de uppenbara skillnader som finns i folkhälsan. Jag valde att säga att folkhälsan måste kunna ses ur ett klassperspektiv. Jag menar att det finns systematiska skillnader i befolkningen. Detta finns det en närmast överväldigande dokumentation kring. Jag läste nyss en artikel i Göteborgs-Posten där man visade de enorma skillnader som finns kring ohälsotalet och hur detta ohälsotal exakt följer andra fattigdomsvariabler, som vi kan kalla dem - arbetslösheten, inkomstnivån, socialbidragsnivån osv. Jag säger därför att vi kan använda ett klassperspektiv på ohälsan. Jag skulle vilja ha ett klargörande från Leif Carlson: Ser han också de här systematiska klasskillnaderna i folkhälsan?
Fru talman! Som jag framhöll finns det oacceptabelt stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Och det är precis som Rolf Olsson säger: Man kan här finna en samvariation med den ekonomiska situationen och möjligheten att påverka sin tillvaro. Vad jag sade var att man i dag kanske inte kan säga att det beror på klassamhället. I klassamhället kunde man genom eget arbete och egna studier lyfta sig själv och påverka sin familjs situation. Man hade alltså makt över sin tillvaro och makt över sitt liv - om man bjöd till. I dagens samhälle, efter den långvariga socialistiska politiken, sitter alla inlåsta i sina burar. Det går inte att med studier förbättra sin levnadsinkomst. Den blir oförändrad. Man drar på sig skulder. Man kan inte genom extra arbete förbättra sin familjs situation. Det man tjänar tar marginalskatterna bort. Det är klart att detta skapar frustration och maktlöshet som påverkar hälsan. Det är inte ett klassamhälle - det är ett kastsamhälle, där man inte genom eget arbete kan lämna den situation man hamnat i. Det är något annat än att hänvisa till ett klassamhälle, där arbete lönade sig och där beskattningen var rimlig.
Fru talman! Leif Carlson! Jag är enveten nog att kalla det för klassamhälle ändå. Det har alltid funnits arbetslöshet, och de människor som funnits längst ned i systemet har alltid varit de som haft den sämsta folkhälsan. Så är det än i dag. Klassamhället ser lite annorlunda ut i dag än vad det gjorde på 30-talet, men den dåliga folkhälsan består. Det måste till ett solidariskt samhälle för att effektivt kunna bekämpa folkhälsan, och då duger inte moderaternas enkla skattesänkningsmodeller.
Fru talman! Vi skall väl inte bekämpa folkhälsan. Jag trodde möjligen att vi skulle kämpa för den. Sedan är det precis som Rolf säger: De som stått längst ned har haft det svårast. Men de kunde, i det klassamhälle som Rolf Olsson tror fortfarande finns, arbeta sig upp. De kunde påverka sin situation. I det samhälle vi har i dag, med ett bidragssystem där ens midsommarfirande beror på om en minister beslutar att bidraget skall komma före eller efter midsommar, är frustrationen stor i de grupper där man inte kan påverka sin egen situation. Det är mer likt ett kastsamhälle än något annat, dvs. att man inte kan påverka sin situation. Det är som Rolf säger: Vi har haft ett klassamhälle. Men det har förändrat sig. Det har under socialistisk ledning förändrat sig till ett kastsamhälle där man är utlämnad åt politikers godtycke.
Fru talman! Jag var först osäker på om Leif Carlson sade "kastsamhälle" eller "kasst samhälle". Men det syftade väl i alla fall på ett samhälle som på något sätt inte stämmer överens med hans moderata världsbild. Kan Leif Carlson förklara sin syn på den offentliga sektorns roll när det gäller att påverka folkhälsoutvecklingen i landet? Detta är ju väldigt mycket uppbyggt kring att vi genom offentliga, solidariska satsningar skall försöka hjälpa upp de grupper som har det svårt i vårt samhälle och som lider av ohälsa. Dessutom vet jag inte riktigt vilken tid han hänvisar till när han pratar om att de som bara ville kunde kämpa sig upp i samhället. Syftar han på den tid då en femtedel av den svenska befolkningen tvingades utvandra på grund av sin dåliga situation i landet, eller vilken tid syftar han på?
Fru talman! Låt mig börja med det första. Det är självklart att en offentlig sektor har ansvar. Varje människa måste kunna få hjälp när hon inte kan klara sig själv. Men det är också en självklarhet att den som kan klara sig själv och sin familj skall få möjlighet att göra det och inte hindras av att man har en offentlig sektor som bestyr allt. Den skall ta hand om dem som behöver vår hjälp. Det är en självklarhet i ett civiliserat samhälle. Där måste vi göra insatser. Men det finns inte anledning att förkväva hela samhällsapparaten med ett skattetryck och ett bidragssystem som är sådant att man inte kan ta sig ur det och själv bidra till vad man vill lyckas med utan är utlämnad till politiska insatser. Om vi sedan tar tidsperspektivet är ju det långt. Det har funnits möjligheter att ta sig fram hela tiden, kan man säga, till de sista 20-30 åren då bidragssystemen gjort att det inte har varit idé att arbeta. Marginaleffekterna har blivit för stora. Man har påverkats mer om bostadsbidraget fallit bort än om man ökat sin arbetstid och på det sättet kunnat göra insatser. Det är alltså de sista 20-30 årens uttalat socialdemokratiska samhälle som har bidragit till detta kastsystem - med ett s.

Förlåt, fru talman! Det är intressant att höra att man från moderat håll kallar Sverige för ett kastsamhälle. Jag tror inte att man har varit i Indien om man kallar Sverige för ett kastsamhälle. Det är väl Indien som är utgångspunkten för den definitionen, antar jag. När vi pratar om dem som har kunnat kämpa sig upp i samhället är det kanske inte de grupper vi menar när vi pratar om dem som har folkhälsoproblem. Vi pratar om de människor som fortfarande, än i dag, har det sämst i vårt samhälle - de som har det socialt knapert och kanske bor i de sämsta områdena. Det kan i mycket stor utsträckning handla om de nyblivna svenskarna i vårt samhälle, som lider av stor folkohälsa. Jag vet inte riktigt vilket alternativ Leif Carlson erbjuder från moderat håll till en stark offentlig sektor - för det är ju just genom det instrumentet vi i dag försöker hjälpa och sätta in insatser för dem som har det svårt i vårt samhälle. Jag ser inte att moderat politik på något sätt kan erbjuda något alternativ åt dem som har det sämst och mår sämst i vårt samhälle i dag.
Fru talman! Jag tog bilden med ett kastsamhälle just därför att man, som i det indiska kastsamhället, inte genom egna åtgärder kan påverka sin situation. Sedan finns det självklart andra stora skillnader, men det är detta som är det centrala. Människor kan inte själva växa och göra något åt sin situation. Det ger frustration och maktlöshet, och visst påverkar det ens hälsa. Det är alldeles klart. Sedan gällde det vad man skall erbjuda i stället för den offentliga verksamheten. Så inskränkt kan det väl inte vara: att vi skall erbjuda de nya medborgarna bara offentligt omhändertagande, att vi skall erbjuda dem som i dag inte har råd att gå till tandläkaren bara offentlig verksamhet. Skall vi inte erbjuda dem möjligheter att få ett jobb med en lön som de kan leva på? Skall inte beskattningen, när de väl får ett jobb, vara sådan att de inte behöver vara beroende av bidrag utan faktiskt kan påverka sin egen situation? Är det inte det vi skall erbjuda människorna i de områden som är depraverade i dag, att de skall få chans att arbeta, chans att jobba för sin lön och inte i första hand chans att få bidrag?

Fru talman! Jag har en liten fråga till Leif Carlson. Han gjorde en definition, att vi skall överlämna mer åt professionen att välja vad som skall studeras och vad som skall göras. Samtidigt nämnde Leif Carlson att det är viktigt med forskning för att veta vad man skall göra. Om det kan vi ha en samsyn. Men frågan är: Finns det någon övre gräns för Leif Carlson, där politiker bör tala om att man kanske bör inrikta sig åt något visst håll, oavsett vilken politisk nivå vi pratar om?
Fru talman! Det jag sade handlade just om att gå in i enskilda sjukdomar, enskilda åtgärder och enskilda preventiva åtgärder. Det måste vi lämna bort. Däremot är det alldeles självklart att vi driver på när man, som så klart framgick förra året, inte har gripit tag i problemet, precis som jag också sade i samband med att jag diskuterade motionen om osteoporos. Men när det väl är gjort tycker jag att man får försöka hålla sig till principen att inte gå in i enskilda sjukdomar och säga att den ena är viktigare än den andra och att riksdagen därför skall ägna sig åt den. Det har vi inte underlag för. Som jag sade är vi skyldiga att hålla debatten och se till att frågan hela tiden står i fokus för intresset.
Fru talman! Det innebär, om jag tolkar Leif Carlson rätt, att stora samhällsproblem som exempelvis missbruk av droger, alkoholmissbruk i väldig omfattning och annan misär finns det anledning för denna församling att bearbeta och ta ställning till. Det är enbart de enstaka sjukdomssymtomen som Leif Carlson menar att vi inte kan reagera på.
Fru talman! Självklart är det vår uppgift att ta upp en sådan stor fråga. Däremot är det kanske inte vår uppgift att tala om vilken preventiv åtgärd som är den bästa i missbruksfall, vilken behandlingsåtgärd som är den bästa och om man skall inrätta den eller den formen av behandlingsinstitution. Det kanske ligger utanför. Men problemet är vårt.

Fru talman! Vi fick en lite hetsig debatt i slutet av behandlingen av förra ärendet. Det berörde kanske mer synen på socialtjänsten än på folkhälsofrågorna, dvs. det ämne som jag skall prata om nu. Det är i de små starka gemenskaperna som sociala problem tidigast kan upptäckas och därmed också lättast kan lösas. För de flesta människor är familjen den viktigaste av dessa små gemenskaper, som myndigheter aldrig fullt ut kan ersätta. Vi moderater ser socialtjänstlagen i första hand som ett komplement till enskilda individers självklara ansvar och som ett stöd till de naturliga nätverk som skapas av familj, vänner, arbetskolleger och grannar. Människor som av olika orsaker inte kan försörja sig själva eller av annan anledning behöver samhällets stöd och hjälp skall ovillkorligen garanteras detta. Men enligt vår uppfattning skall statens grundläggande ansvar i första hand utformas så att enskilda människor med sociala och andra problem skall ges stöd att utnyttja sina naturliga nätverk. Sociala insatser skall framför allt syfta till att aktivera, inte passivisera människors egna resurser. Vi anser att en rimlig social trygghet för de flesta måste ha sin utgångspunkt i möjligheterna för människor att påverka sin situation och ta ansvar för sitt eget liv och sina närmastes välfärd. Att vara bidragsberoende innebär att inte ha kontroll över den egna ekonomiska situationen. Tvärtom ökar det risken för utanförskap och sociala problem. Den första och viktigaste sociala försvarslinjen måste därför vara att så många enskilda och familjer som möjligt skall kunna klara sig på sin egen inkomst. Många barnfamiljer med normala inkomster hamnar i dag, när skatten är betald, under Socialstyrelsens normer för socialbidrag. En stor del förvärvsarbetande ensamstående föräldrar är beroende av socialbidrag för att kunna uppnå en rimlig ekonomisk standard. För arbetslösa ensamförsörjare med barn är det ofta helt omöjligt att förbättra sin ekonomiska situation genom att börja förvärvsarbeta, ens om det finns jobb. Den som både kan och vill försörja sig själv måste enligt vår uppfattning ges bättre förutsättningar att stå på egna ben, bl.a. genom en flexibel arbetsmarknadspolitik som bidrar till att skapa fler jobb och med en skattepolitik som gör det möjligt att leva på en normal familjeinkomst. Det måste enligt vår uppfattning skapas radikalt bättre förutsättningar för arbete och ansvarstagande i Sverige. Socialbidraget skall vara ett yttersta skyddsnät, som ingående prövas från fall till fall, och inte jämföras med en generell socialförsäkring. I dagens läge, med hög arbetslöshet och förändringar i de generella försäkringssystemen, är risken överhängande för en generalisering av det ekonomiska biståndet. Inte minst vissa invandrargrupper och ungdomar som aldrig kommit in på arbetsmarknaden riskerar att fastna i ett långvarigt socialbidragsberoende. Vi är kritiska mot att en del av det ekonomiska biståndet till försörjning beräknas enligt en för hela landet gällande norm som fastställs av regeringen. Det är kommunerna som enligt socialtjänstlagen har det yttersta ansvaret när det gäller att hjälpa människor i svåra situationer. Enligt vår uppfattning är det rimligt att den som finansierar en utgift också får bestämma nivån på densamma. Sociala stödinsatser skall utgå från en helhetssyn där det ekonomiska biståndet endast utgör en del. Riksnormen medför, enligt vår uppfattning, en uppenbar risk att kommunerna gör slentrianmässiga bedömningar av vilket hjälpbehov som föreligger och inte väger det ekonomiska biståndet mot andra stödoch hjälpåtgärder som kan vara lämpliga. Om särskilda skäl föreligger kan socialtjänsten, enligt § 6 b i socialtjänstlagen, frångå riksnormen och beräkna biståndet till en högre nivå. Enligt förarbetena till bestämmelsen gäller detta t.ex. om en person av medicinska skäl har behov av dyrare kost eller om han på grund av rörelsehinder har svårigheter att upprätthålla kontakten med andra och därför har extra behov av ersättning för att täcka utgifter för telefon och tidningar. Vi menar att det finns en rad situationer som inte självklart täcks in med vad som anförs i motiven till lagstiftningen. Det vore t.ex. oacceptabelt om en funktionshindrad person vägras tillfälligt bistånd med hänvisning till att han eller hon kan sälja sin handikappanpassade bil. Vi anser det därför angeläget att regeringen noga följer utvecklingen av de senaste ändringarna i socialtjänstlagens bestämmelser om ekonomiskt bistånd. Enligt vår uppfattning ger den nu gällande lagen om vård av missbrukare i vissa fall inte tillräckliga möjligheter att tidigt och effektivt gripa in för att hjälpa missbrukare, och vi anser därför att LVM bör ändras så att frivilliga åtgärder och tvång skall kunna kombineras. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla de moderata reservationerna fogade till socialutskottets betänkande, men jag nöjer mig för att vinna tid med att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! I socialtjänstlagens portalparagraf kan vi läsa: "Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver." Dessa formuleringar utgör första paragrafen och trädde i kraft 1982. Formuleringarna är intakta frånsett den sista meningen, som tillkom den 1 januari 1998 för att stärka barnperspektivet. Socialtjänstlagens tillkomst markerade ett definitivt uppbrott från den tidigare lagstiftningen som var uttalat kontrollerande och försedd med ett ovanifrånperspektiv. Socialtjänstlagen ställde inte som tidigare bara moraliserande krav på den enskilde, den lyfte fram den enskilda människans rätt att ställa krav på samhället, rätten att förvänta sig stöd och service, respektfullt bemötande och självbestämmande som en av de viktigaste utgångspunkterna. Vänsterpartiet menar att det är viktigt att slå vakt om de grundtankar som finns i socialtjänstlagen. En återgång till den tidigare inriktningen med funktionsbundna lagar präglade av överhetens symtomtänkande och utpekande av stora grupper är otänkbar för oss i Vänsterpartiet. Socialtjänstlagen tillkom som ett komplement till det mer generella socialförsäkringssystemet. Under senare år har dock samhällsutvecklingen med massarbetslöshet och ekonomisk och social marginalisering av stora grupper människor medfört att socialtjänstlagen har kommit att användas på ett sätt som knappast var avsikten när den trädde i kraft. Socialbidrag har blivit en tvingande nödvändighet för hundratusentals människor när ersättningsnivåerna i de generella systemen sänkts och när stora grupper människor helt ställts utanför arbetsmarknad och försörjningsmöjligheter. Mängder av vittnesmål har lämnats om människor - vars stora och i många fall enda problem varit just behovet av försörjningsstöd - som känt sig kränkta när de lämnat in ansökan om bistånd. Många rapporter handlar om mycket ingående utredningar kring personliga förhållanden där den enskilde upplever sig förnedrad. Denna utveckling och flera andra konsekvenser av förändringar under 90-talet är för närvarande föremål för socialtjänstutredningens granskning, och Vänsterpartiet emotser med stort intresse vad utredningen kommer att föreslå. riksnormen, och biståndsbegreppet preciserades avsevärt. I Vänsterpartiet är vi dock kritiska till att mycket viktiga poster inte ingår i försörjningsstödet och att avslag därmed inte kan överklagas med förvaltningsbesvär. Det handlar om mycket viktiga poster som t.ex. möbler och husgeråd för den enskilde, tandvård av icke-akut karaktär, psykologisk behandling, psykoterapi osv. Vi är också mycket kritiska till att besvärsrätten inte omfattar t.ex. avlösar och ledsagarservice när kommunerna drar in på sådan verksamhet. Sådan verksamhet borde omfattas av rätten till bistånd. Vidare anser vi att det är en mycket allvarlig försämring att människor med missbruksproblem inte kan överklaga beslut om vård. Den enskilde missbrukarens önskemål om vård kan alltså avslås av kommunerna utan att missbrukaren kan besvära sig. Vi i Vänsterpartiet anser att denna inskränkning står i klar konflikt med portalparagrafens formulering att verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Därför borde det vara självklart att preferenser hos den enskilde vid val av behandling skall väga tungt, som det gjorde innan ändringen. Det har stor betydelse för motivationen och därmed resultatet av behandlingsinsatserna. De inskränkningar av besvärsrätten som gjorts för den enskilde måste, enligt Vänsterpartiets mening, upphävas. Den enskildes självbestämmande och integritet måste vara riktningsgivande. Det finns oroande tendenser som pekar hän i en annan riktning, bl.a. Kommunförbundets nyligen framtagna förslag till samlad vårdlag där rätten till förvaltningsbesvär försvinner helt för den enskilde och ersätts av en skyldighetsbaserad lagstiftning. Den kommunala självbestämmanderätten är viktig anser vi i Vänsterpartiet, men den får inte, som i detta förslag, vara helt överordnad individernas självbestämmanderätt. Den utvecklingen vill vi inte se. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 4 och 14 i socialutskottets betänkande kring socialtjänstfrågor. Jag står givetvis bakom de övriga motionerna från Vänsterpartiet, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till dessa.

Fru talman! Jag tycker inte alls att Elisabeth Fleetwood tar upp vår tid. Det är trevligt att hon deltar i debatten, även om jag har ännu längre hem. Vi skall tala om socialtjänstfrågor. Socialtjänstfrågor är frågor som ofta har en stark direkt beröring med människor i utsatta positioner. Hantering och bedömning av lagar och regler i kommunerna får en avgörande betydelse för enskilda. Ibland får beslut på riksnivå en annan tolkning i kommunerna. Utebliven hjälp eller ersättning under tiden för överklagande i en högre instans, ibland ända upp på prejudicerande nivå, kan få stora konsekvenser för enskilda och deras närmaste. Tyvärr finns alltfler exempel på familjer med handikappade barn och små resurser som tvingats överklaga kommunala beslut om personligt stöd. Kommunala tankar på nedläggning eller avgiftsbeläggning av verksamhet för personligt stöd till dem som inte omfattas av LSS utgör ännu ett hot. Detta är oroväckande, och vi anser att det snarast bör åtgärdas. Barnfamiljer är en annan grupp som har en ansträngd situation. Det gäller särskilt ensamstående mödrar och invandrarfamiljer. Kombinationen arbetslöshet, låg utbildning, svagt socialt kontaktnät, ansträngd ekonomi och psykisk stress ger inga höga odds i samhället. Detta är en grupp som vi kristdemokrater anser bör få en hög prioritet framöver. Vi anser att det behövs förebyggande insatser för att hjälpa bl.a. unga, lågutbildade arbetslösa till en framtidstro och självförtroende. Individuella planer där studieoch yrkesinriktning ingår bör finnas med i sammanhanget. Detta kan vara ett sätt att stärka svaga familjer. Vi anser också att större krav måste ställas på kommunerna för att de skall leva upp till barnkonventionens krav om barns lika rättigheter även på detta område. Åtgärder för att stärka familjen är också ett sätt att stärka samhället. Ett annat tyvärr växande problem är våld och övergrepp mot kvinnor, likaså våldet ute i samhället. Olika i sig behjärtansvärda åtgärder vidtas men är oftast riktade mot redan drabbade. Långsiktigt är dessa inte tillräckliga. Vi måste med gemensamma ansträngningar tränga ned på djupet i problematiken för att åstadkomma resultat. Vi måste med andra ord börja från början med våra barn. För att nå reellt bestående resultat fordras ett målmedvetet och uthålligt arbete. Djupt sett handlar det om människovärdet och varje människas unika och okränkbara identitet. En mer övergripande samhällsdebatt om värden och samhällssyn skulle kunna bidra till en grundläggande samsyn för ett mindre våldsbenäget samhällsklimat. Fru talman! Vi står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar vi bifall endast till reservationerna 11 och 13.

Arbete måste löna sig även för sommarjobbande ungdomar. Drivkraften för de flesta ungdomar att sommarjobba är i första hand att tjäna lite extra pengar. Men det är så att om den unges familj har någon form av försörjningsstöd, minskas den unges ersättning när den får sommarjobb inom en kommun. Det här ger signaler till ungdomarna att det inte lönar sig att arbeta. Ett exempel från Örebro kommun: De pengar som en örebroungdom under 18 år tjänar och vars föräldrar uppbär socialbidrag skall enligt gällande regler tillkomma familjen upp till den nivå som enligt Socialstyrelsen motsvarar dennes del i familjens kostnader, således även hyresdel. Detta motsvarar i dag ca 2 500 kr. För att det ändå skulle löna sig att arbeta bestämde Örebro kommun i maj 1998 att ungdomar som sommarjobbade alltid skulle få behålla 1 000 kr om de tjänade mindre än 3 500 kr. Resten skulle räknas av på socialbidraget mot familjens försörjning - detta trots att ungdomar inte på något sätt har försörjningsplikt mot sina föräldrar, åtminstone inte enligt lag. Många som sommarjobbade inom kommunen tjänade endast 25 kr i timmen. Den som arbetade knappt fyra veckor tjänade 3 500 kr. Av detta blev det då endast 1 000 kr kvar eller 7 kr i timmen. Samtidigt är det förstås inte rimligt att den som genom sina föräldrar vanligtvis uppbär socialbidrag inte skall bidra något till sin egen försörjning med egna inkomster. Det som vi vänder oss emot är att Socialstyrelsens rekommendationer för sommarjobbande ungdomar tolkas olika i olika kommuner och ibland, som i fallet Örebro kommun, så snävt att ungdomar tackar nej till sommarjobben i stället för att ge dem signalen att arbete alltid lönar sig. Folkpartiet anser därför att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utforma tydligare rekommendationer vad gäller extraarbetande ungdomar till socialbidragstagande föräldrar. Fru talman! Den 1 januari 1998 ändrades reglerna om överklagande av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Endast vissa beslut om bistånd kan numera överklagas genom s.k. förvaltningsbesvär. Övriga beslut överklagas genom den mindre förmånliga laglighetsprövningen. I praktiken innebär förändringen att t.ex. den enskilde funktionshindrade i större utsträckning än tidigare måste förlita sig på kommunens goda vilja för att få stöd för andra insatser än dem som räknas upp i 6 § i socialtjänstlagen, t.ex. ledsagning och avlösning. Denna förändring ger en försämrad rättstrygghet för den enskilde som Folkpartiet finner oacceptabel. Vi finner det i högsta grad anmärkningsvärt att utskottets majoritet inte är beredd att ändra ett beslut som har visat sig så hårt drabba människor och minskat deras rättstrygghet. Dessutom, fru talman, kommer signaler om att flera kommuner planerar att lägga ned eller avgiftsbelägga sin verksamhet för personligt stöd till dem som inte omfattas av LSS. Ständigt sker förändringar och försämringar, inte minst för de handikappade. De måste ständigt leva i oro för vad nya beslut kommer att innebära för dem och för vad som skall komma i framtiden. Då är rättstryggheten en mycket viktig del. Därför föreslår Folkpartiet att regeringen skall återkomma med förslag till åtgärder som ökar rättssäkerheten för personer som är i behov av annat bistånd såsom de definierades före ändringen av biståndsreglerna. Avsikten med insatsen hjälp i hemmet, enligt 6 § socialtjänstlagen, är att den skall kunna utformas på olika vis beroende på enskilda behov. Fru talman! Folkpartiet anser att det inom den vårdgaranti som vi förespråkar även skall finnas utrymme för psykoterapi för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp eller misshandel. Det är oerhört viktigt för dessa kvinnor att få snabb hjälp efter det som har inträffat. Den tveksamhet som finns hos regeringen och även från Socialstyrelsens sida beträffande någon form av vårdgaranti kan vi inte dela. Vi kommer att fortsätta att arbeta för en vårdgaranti som ger människor klara besked om när de kan få vård och som också ger klara signaler till vården. Fru talman! För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 13 men står självfallet bakom
Fru talman! Det är viktigt att vi på bästa möjliga sätt stöder dem som av olika anledningar har hamnat i en svår situation. I Miljöpartiet tycker vi därför att det är viktigt att avlösar och ledsagarservice samt vård och behandling av missbrukare skall omfattas av rätten till bistånd. Beslut om sådana insatser skall därmed kunna överklagas. Det är viktigt att de som vårdar sina anhöriga, t.ex. föräldrar till funktionshindrade, ges möjlighet till avlösning. Viktigast är självklart att utsatta grupper i samhället får den hjälp som behövs. Men jag är också övertygad om att det är en dålig affär för samhället att inte bistå de här grupperna, som annars kanske hotas av att inte orka med eller av att familjen egentligen kollapsar. Då tvingas kanske samhället till en ännu större insats. Det är också viktigt att de som vill komma ifrån sitt drogberoende och som önskar plats på ett behandlingshem får en möjlighet att genom förvaltningsbesvär överklaga ett beslut om att vården i stället skall ske i t.ex. öppenvård. Det är ju många i den här gruppen som kanske inte klarar av öppenvård utan behöver det här extra. Då riskerar man att kommunen i en besvärlig ekonomisk situation väljer det billigaste. Det tycker jag att man måste försöka förhindra. Det är många gånger svårt att motivera missbrukarna att gå in i vård vid den tid då samhället tycker att det är dags. Då är det viktigt att missbrukaren själv är motiverad och att det finns de här möjligheterna. Ett beslut om en behandlingsinsats måste därför kunna överklagas. Därför är det viktigt med en ändring i socialtjänstlagen som ger möjlighet att överklaga beslut inom missbrukarvården. Fru talman! Vi vill åter framföra vår åsikt att man inte skall villkora socialbidrag till ungdom under 25 år. Vi tror inte att man vinner något på att tvinga på ungdomar som behöver bistånd praktiktjänst som de inte känner motivation för eller som de kanske inte upplever som tillfredsställande. Däremot anser vi att kommunerna skall kunna erbjuda den som söker socialbidrag något som är kompetenshöjande. Men det måste ske i dialog mellan den som söker bistånd och kommunen. Man skall inte ha en tvingande attityd, för det tror jag inte att man vinner något på. Miljöpartiet anser med andra ord att socialbidrag inte skall villkoras för någon. Vi har ytterligare en reservation med krav som vi har ställt tidigare. Det gäller att vi anser att socionomer skall legitimeras. Vi vill säkerställa att den som arbetar med mycket svåra ärenden har en grundläggande utbildning och erfarenhet av socialt arbete. Det är av största vikt både för klientens tillit och för rättssäkerheten. Det är få arbeten där den enskilde tjänstemannen ställs inför så svåra ärenden som t.ex. ett omhändertagande av ett barn. Det är beslut och ingripanden som påverkar människors hela fortsatta liv. Det är också ingripanden som om de går fel i ett enskilt fall negativt påverkar förtroendet för en hel verksamhet. Därför tycker vi att det är viktigt att socionomer skall legitimeras. Fru talman! Jag står bakom samtliga mina reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 8.

Fru talman! Det har under de senaste åren gjorts en hel del justeringar i socialtjänstlagen. Så har t.ex. en riksnorm införts.

Fru talman! Det var första gången på kanske 20 år som jag hörde en hänvisning till den svenska välfärdsmodellen när man talar om vilka modeller som man försöker bygga upp i andra länder. Jag skulle gärna vilja att Elisebeht Markström förklarar vilken typ av välfärdssystem och vilka länder som hon talar om i det sammanhanget. På vissa områden har vi nått vägs ände redan för ett antal år sedan, åtminstone när det gäller delar av vårt välfärdssystem. Ni kan väl inte heller ha den uppfattningen att det är bra att vi har en nettoinkomst för en normal barnfamilj som ligger under normen för socialbidrag eller att det i verkligheten är omöjligt för en barnfamilj, i synnerhet för ensamstående familjeförsörjare, att förbättra sin inkomst genom arbete om det finns ett arbete att tillgå. Jag håller med om den beskrivning som Elisebeht Markström inledningsvis gjorde av moderat politik, att vi tror att man löser många problem genom rimligare skatter för människor med normala inkomster. Vi anser, vilket jag tror att även Elisebeht Markström innerst inne gör, att vi måste ha som utgångspunkt att människor skall kunna leva på sin egen inkomst innan de blir beroende av det allmännas stöd, i synnerhet stöd som är tänkta att vara tillfälliga, t.ex. socialbidrag. Jag skulle gärna vilja ha dessa två frågor besvarade.
Fru talman! Under årens lopp har det varit tämligen många delegationer som har besökt Sverige för att kika på den välfärdsmodell som vi har. Det är inte så ovanligt att det kommer delegationer t.ex. från Östeuropa, från södra Europa och även från andra delar av världen som är mycket intresserade av att se hur i jösse namn vi här uppe i Norden egentligen har klarat av den stora utmaningen. Det har vi ju ändå gjort här i Sverige, där levnadsförhållandena är väl och goda och där det är något så när jämnt fördelat över befolkningsgrupperna i landet. Det är inte bara eget arbete och den lön som man för stunden har som fullständigt avgör på vilken nivå som familjen skall kunna leva. För oss socialdemokrater är det fullständigt självklart att när lönen inte räcker till skall det samhälleliga gå in och backa upp, så att ingen människa skall behöva flytta från det bostadsområde där han eller hon är bosatt på grund av att lönen har minskat. Sänkta skatter är någon typ av mirakelmedicin som Moderaterna tar till i hart när vartenda läge. Jag läste att t.o.m. i jämställdhetspolitiken skulle sänkta skatter röna något slags framgång. På detta område är det inte alls så att sänkta skatter på något sätt skulle hjälpa de grupper som vi nu talar om, därför att en hel del av dem som får del av t.ex. socialbidrag är ju personer med mycket låga löner, och sänkt skatt för dem skulle aldrig någonsin uppväga den typen av avgifter och försäkringslösningar som Moderaterna förespråkar. Den ekvationen, Lars Elinderson, går inte ihop.
Fru talman! Socialstyrelsen har redovisat att en genomsnittlig socialbidragstagare betalar mer i skatt än han eller hon får i socialbidrag som hjälp till sin försörjning. Och vår utgångspunkt är ju att man i första hand skall kunna förfoga över resurser själv innan man behöver begära bidrag. Jag delar den uppfattning som Elisebeht Markström ger uttryck för här, nämligen att många drar sig för att begära stöd. Detta skapar en orättvisa mellan dem som försöker klara sig med de egna begränsade resurserna och dem som inte gör det. Sänkta skatter löser inte alla problem. Men det höga skattetrycket är en av anledningarna till många av de problem som vi har bl.a. på arbetsmarknaden i dag.
Fru talman! Jag vill hävda att analysen på något sätt haltar, därför att de grupper som vi nu talar om är ju dock grupper som i regel har låga inkomster. De betalar kommunalskatt och kanske kyrkoskatt och någon hundring i statsskatt.

Den ekvationen går inte ihop, och jag tyckte att det var väldigt befriande och skönt att höra att också Lars Elinderson är medveten om att sänkta skatter inte är någon medicin för livets alla problem och inte heller för politikens alla problem.